Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 22 behandlas bl.a. motion 259, vars yrkande var att riksdagen skulle besluta att anhålla hos Kungl. Maj:t att åtgärder initieras för att öka medvetandet om riskerna med alkohol i trafiken genom i första hand information och utbildning. Trafikutskottet avstyrker emellertid motionen med motiveringen att någon särskild åtgärd från riksdagens sida i ämnet inte nu är påkallad, eftersom många av de åtgärder som motionärerna föreslår redan nu är vidtagna eller planerade. Utskottets avstyrkande med tillhörande motivering är något förvånande med hänsyn till de remissyttranden som har kommit in. Socialstyrelsen säger t.ex. i sitt yttrande att man anser att det är angeläget att de brister i trafikutbildningsverksamheten som påtalas i motionen snarast blir undanröjda. ”Den utbildningsverksamhet om alkohol och andra gifter som förekommer i körkortsutbildningen bör utökas. För övrigt bör sådan undervisning börja redan i skolans trafikutbildning innan de unga har tillägnat sig alkoholvanor. Därigenom torde kunna utvecklas en naturlig inställning att avstå från att köra motorfordon efter förtäring av alkohol, läkemedel eller andra ämnen som menligt påverkar förmågan till säkert framförande av motorfordon.” Trafiksäkerhetsverket säger i sitt yttrande att det har gjort olika insatser på informationssidan. Man lovar också att ägna särskild uppmärksamhet åt undervisningen i alkoholfrågan vid trafikskolorna även om, som man säger, det är så många moment som skall ingå i denna undervisning att det inte finns möjlighet att ägna speciellt mycken tid åt alkoholfrågan. Trafikutskottet erinrar i sitt betänkande om att frågan om alkohol och trafik, såsom framgått av trafiksäkerhetsverket yttrande, skall läggas in som huvudaktivitet under år 1975, alltså om drygt ett år. För oss motionärer är det något svårt att förstå den passiva inställning som trafikutskottets betänkande trots allt andas i den här frågan. Man vet att alkoholpåverkade fordonsförare förekommer i 10—30 procent av alla dödsolyckor. I dessa olyckor omkommer mellan 120 och 360 människor varje år. Utgår man från den låga siffran 10 procent, betyder det alkoholpåverkan vid 1 500 personskadeolyckor och ca 5 000 egendoms 219 skadeolyckor varje år. Om vi skulle drabbas av en naturkatastrof eller en sjukdomsepidemi som årligen skulle kräva lika många offer, skulle reaktionen ha blivit annorlunda än vad den är inför trafikolyckorna och deras samband med alkoholen. Då hade vi säkert inte nöjt oss med att påpeka att en stor informationskampanj skall sättas i gång om ett år för att försöka lösa problemen, utan vi hade varit beredda att vidta omedelbara och kraftfulla åtgärder. Men som så ofta förr visar de beslutande myndigheterna en helt oförklarlig passivitet och oförmåga inför problem som hänger samman med alkoholmissbruk. Speciellt allvarligt är det också att de unga förarna är så hårt belastade i statistiken över trafiknykterhetsbrott. Det visar ytterligare på nödvändigheten av en gedigen grundutbildning i dessa frågor i samband med körkortsutbildningen. Personer i åldern 18—24 år svarade för en tredjedel av alla trafiknykterhetsbrott. Om grundutbildningen hade fungerat som det var tänkt så skulle ju några stora och specialinriktade informationskampanjer inte heller ha behövts. Vi vet också att risken för att den som kör bil berusad skall bli upptäckt är mycket liten. Det innebär att vi har en stor grupp dold rattonykterhet eller dolt rattfylleri. En holländsk forskare har t.ex. pekat på att bara ungefär 1 promille av alla trafiknykterhetsbrott under ett år upptäcktes. I en svensk undersökning ledd av Hans Klette visade det sig, då man ställde frågor om upplevd risk och kunskaper om riskerna, att förarna bedömde risken för att bli upptäckt för rattonykterhet till 0,5 procent och för rattfylleri till 20 procent. Bara hälften av förarna kände till gränsen för rattonykterhet på 0,5 promille, och 20 trodde att gränsen var högre eller kände inte till den alls. Vart femte fall av trafiknykterhetsbrott upptäcks i samband med en trafikolycka. Under 1972 greps i Sverige 19 000 personer som misstänkta för rattonykterhet. Det vi med motionen har velat peka på är att man inte i fortsättningen kan se förbi alkoholen som olycksorsak i trafiken. I det s.k. Sköldska trafiksäkerhetstestamentet fanns t.ex. inte med ett ord frågan om alkoholens roll för trafikolyckorna nämnd. Däremot talas det om varningsljus, stötfångare och andra tekniska detaljer. Det är ju helt klart att kampen mot alkoholen i trafiken måste föras på många fronter. Den av Folksam förebådade kampanjen är utmärkt och bör stöttas upp på alla sätt. Trafiksäkerhetsverkets uppvaknande inför dessa frågor och den aviserade informationsdriven under år 1975 är välkommen. Men det räcker inte. Trafikutskottet borde ha kunnat ytterligare markera hur viktigt det är att dessa frågor får en seriös och effektiv behandling. Det hade varit ett effektivt stöd till alla dem som i olika sammanhang arbetar med frågan om sambandet mellan trafik och alkohol. Den trafiksäkerhetsutredning som nu tillsatts måste emellertid med förtur få ta sig an frågan om alkoholens roll för trafikolyckorna. Redan nu vet vi att det är en orsaksgrupp som är definierad och klar att angripa. Regeringen måste också föreslå de förändringar i lagstiftningen som är nödvändiga för att effektivisera kontrollen av alkoholbruk i trafiken. Dit hör t.ex. en generell möjlighet för polisen att ta utandningsprov på bilförare vid rutinkontroller utan att rattfylleri speciellt misstänks, och möjlighet för sjuksköterskor att ta blodprov. Jag tolkar trots allt utskottets betänkande så, att man i avsaknad av ett positivt ställningstagande ändå delar motionens uppfattning om nödvändigheten av att detta problem med alkohol och trafik skall angripas så effektivt och seriöst som möjligt. Med hänvisning till detta, herr talman, avstår jag från att ställa något särskilt yrkande.

Fru talman! Motionären herr Stålhammar pekar på ett viktigt samhällsproblem — ett samhällsproblem som också engagerar väldigt många människor. Vi har i trafikutskottet mycket seriöst behandlat de väckta motionerna. Ett uttryck för detta är att motionerna har skickats ut till bl.a. socialstyrelsen och statens trafiksäkerhetsverk för yttrande. Enligt trafikutskottets mening håller de åtgärder som föreslås av motionärerna på att förverkligas. Vi har skaffat oss kunskaper om vad som sker på olika håll i samhället, och jag kan försäkra herr Stålhammar att trafikutskottet verkligen inte behandlat motionerna med någon nonchalans. Vi anser att frågan om alkoholproblemet i trafiken inte bara är en angelägenhet för statsmakterna. Glädjande nog finns det i vårt svenska samhälle också starka folkrörelser, och vi kan konstatera att det är många goda krafter som medverkar i upplysningsverksamheten. Man kan möjligen säga att det hade varit önskvärt att verksamheten kommit till stånd redan tidigare, men vi har vid vår behandling av frågan i utskottet nu under hösten konstaterat att omfattande förberedelser är på gång — 1975 kommer exempelvis att bli trafiknykterhetens år. Trafiksäkerhetsverket har därvid under lång tid förberett åtgärder som vi aldrig tidigare i vårt sam hälle har sett prov på inom detta viktiga område. Men redan före 1975 kommer det faktiskt att ske en hel del. Jag kan instämma i mycket av vad herr Stålhammar sade. Jag har också tillgång till statistik, och det har vi haft även i trafikutskottet. Det är riktigt att varje år dödas hundratals människor i trafikolyckor där förarna har varit alkoholpåverkade. Tusentals människor skadas och många blir svårt invalidiserade; både för trafikoffren och för deras anhöriga innebär det tragedier och mänskligt lidande. Till detta kommer de ekonomiska och sociala konsekvenserna för individen och samhället. Mot den bakgrunden har vi i trafikutskottet noterat att Folksam, rikspolisstyrelsen och trafiksäkerhetsverket har gått in med särskilda åtgärder på detta område. De organisationer som står bakom kampanjen är övertygade om att det går att hyfsa detta allvarliga samhällsproblem. Därför går man nu i höst ut i en landsomfattande kampanj som skall just förmedla kunskap om alkoholens roll i trafiken. Det skall ske med hjälp av bl.a. en nyinspelad film om alkohol och trafik, intensiv trafikövervakning under vissa perioder, mötesoch tävlingsverksamhet inom företag och organisationer samt särskilda insatser i skolorna och inom försvaret. Kampanjens slogan blir: Nej tack — jag kör. Vi har i trafikutskottet funnit att det är nyttiga åtgärder som på detta sätt vidtas från dessa organisationers sida. Och det sker omedelbart — det kommer att i allra högsta grad känneteckna föreningslivet i det här landet under den kommande vintern. Men inte nog med detta! Herr Stålhammar säger att man skall vidta åtgärder omedelbart, och jag är själv positivt inställd till att man skall snabba upp detta så mycket det går och vidta åtgärder snarast möjligt. Men jag tror, herr Stålhammar, att om man skall lägga upp en stor och omfattande verksamhet på detta område måste man också ha tid för förberedelser. Vi har konstaterat att statens trafiksäkerhetsverk efter trafikkunskapens år 1974 enligt verkets långtidsplan kommer att som nästa stora informationsinsats koncentrera alla resurser på trafiknykterheten. Kampanjen planeras omfatta hela 1975. Det är — så ser man det inom verket, där man kan de här sakerna — en förutsättning för att kampanjen skall få önskad styrka och genomslagskraft. Förarbetena till den kampanjen har redan startat genom en omfattande insamling av underlagsmaterial, och dessutom har ett informationsmöte förevarit med representanter för ett stort antal berörda myndigheter, organisationer och företag som deltagare.

Det är mot den bakgrunden, herr Stålhammar, som vi i trafikutskottet har ansett att uppgifterna i herr Stålhammars motion är viktiga och angelägna. Mot bakgrund av de fakta i frågan som utskottet redovisat tycker vi att också motionären kan vara nöjd med den positiva skrivning som trafikutskottet här har gjort.
Fru talman! Detta herr Lindahls anförande var ju en utomordentlig beskrivning på vilka åtgärder man är på väg att vidta på detta område. Det gläder mig. Positiva skrivningar har vi haft nog av. Nu behövs det åtgärder. I herr Lindahls anförande kunde jag emellertid inte hitta någonting rörande två områden, där jag alltjämt är oroad över vad man tänker göra. Det ena är den rena körkortsutbildningen. Beträffande den har trafiksäkerhetsverket sagt att tiden är så begränsad att man inte har någon möjlighet att ge den grundliga undervisning om alkohol och trafik som är nödvändig. Av vissa undersökningar som gjorts har det framkommit att ungefär 10 minuter av körkortsutbildningen genomsnittligt har anslagits till undervisning om alkohol och trafik för dem som sedan skall ut i trafiken, och då kan man ju spåra det problemet när man ser hur överrepresenterade de nya körkortsinnehavarna är i trafikolyckor som «Nr 133 har sam band med alkoholförtäring. Onsdagen den Det andra området är det som fröken Sandell har tagit upp i sin 14 november 1973 motion om försöksverksamhet med vidgad rätt till blodprovstagning. — — — Socialstyrelsen har tillstyrkt men trafikutskottet har avstyrkt den Stora Sjöfallets motionen. nationalpark och Sammanfattningsvis vill jag säga att jag är glad över att det börjar Pa fågelskyddsområde hända saker på detta område, och jag förutsätter att herr Lindahl — som i stort sett har samma uppfattning som jag beträffande nödvändigheten av att dessa problem löses — också har något konkret att komma med på dessa två punkter, körkortsutbildningen och rätten till blodprovstagning.
Fru talman! Med hänsyn till tiden skall jag här inte utveckla mina synpunkter ytterligare. Jag skulle annars kunna förlänga denna debatt med flera inlägg men skall avstå från det. Beträffande de punkter som herr Stålhammar nu tog upp vill jag säga att även de frågorna har varit föremål för uppmärksamhet, och vi skall säkert kunna lösa även dem i en positiv anda.

Fru talman! I jordbruksutskottets förevarande betänkande nr 42 behandlas bl.a. motionen 1438 av herr Ullsten och mig. Den handlar om hur man i fortsättningen skall ordna det med Stora Sjöfallets nationalpark, men huvudvikten i motionen ligger på problemen med Sjaunja fågelskyddsom råde. Det vore frestande att som bakgrund till detta anförande i bild demonstrera hur det ser ut i Sjaunja, som är en riksklenod, ja, det är t.o.m. internationellt sett en märklig naturföreteelse och därför också upptaget på den internationella MAR-listan. Jag avstår från det och hänvisar till utskottets korrekta men för naturvännerna kanske något torra beskrivning. Men det må ändå tillåtas mig att som stämningsbakgrund göra ett 70 sekunder långt citat ur en skildring av Sjaunja i Sveriges natur: ”I varenda göl i myren snurrade simsnäppor. Alla våra stora snäppor utom skogssnäppan hördes eller sågs. I småtjärnarna låg änder av alla slag. Över oss spelade enkelbeckasin, och dvärgbeckasinerna ”galopperade”. Dubbelbeckasinen stod och trummade och knäppte på sin spelplats i de 223 låga videna femtio meter framför oss. I snåren runt omkring sjön sjöng blåhakar och sävsångare. Gulärlor och lappsparvar lockade och varnade. Bortåt tiotalet varmt rödstrupiga piplärkor höjde sig upp i luften och sjöng sin betagande melodi. Det var stilla, litet kyligt, andedräkten syntes. Bakom oss låg ett sångsvanpar och betade i en göl. Runt toppen på Akavare seglade två örnar — kungsörnar. Där uppe i sluttningen bland moränkullarna hade vargen sin lya med ungar häromåret. Framför oss på en liten ås i myren gick tre grova älgtjurar och nafsade i videt. De blev litet oroliga, gick undan. En björn kom lufsande över åsen efter älgarna. Den synen, den stunden är det inte möjligt att uppleva någon annanstans i våra fjäll, i vårt land.” Åter till motionen och till den första frågan, frågan om Stora Sjöfallets nationalpark! Större delen av nationalparken, den som givit parken dess namn, är som bekant spolierad som nationalpark genom Suorvadämningarna. Det har många gånger varit tal om att låta parken upphöra.

Därtill kommer ett motiv som har framförts av domänverket, som säger: ”Det förhållandet att en nationalpark bär namn efter ett genom svårartade ingrepp förstört vattenfall utgör dessutom en belastning för nationalparkstanken.” Det kan man hålla med om. Beträffande Sjaunja är de flesta myndigheter som har yttrat sig eniga om att det behövs ett starkare skydd. Det främsta yttrande som finns återgivet i betänkandet är det från länsstyrelsen, och man får väl säga att det också är det mest betydelsefulla, eftersom initiativet ligger hos länsstyrelsen. Det är beklagligt att länsstyrelsen i fem år haft detta ärende om hand utan att det ännu blivit några effektiva resultat av det. I länsstyrelsens yttrande finns beklagligtvis en del uttalanden som är verkligt oroande. Man säger t.ex.: ”——— om man bortser från renskötseln synes det endast vara ringa mänsklig verksamhet som pågår inom huvuddelen av fågelskyddsområdet.” Detta säger man samtidigt som man talar om att det är 5 000 ortsbor som har området som fiskeoch jaktmark. Vidare har man sig bekant flera besvärliga tjuvjaktsfall som gäller bl.a. björnar, och man vet att järvlyor har blivit utgrävda. Just i dag har jag fått ett meddelande om en sak som har hänt under sommaren. En mycket oroväckande rapport har kommit från de östra delarna av Sjaunja fågelskyddsområde. Boliden AB håller där på med mineralprospektering. Inte nog med det — till sitt förfogande har de terrängskotrar av fabrikat Play cat. Fordonen tar sig fram över de blötaste myrpartierna. Prospekteringen pågick under juli månad, då skadorna på markskiktet synbarligen blev betydande. Vad som för övrigt skadades av djur och växter kan man bara föreställa sig. Sedan är det en fråga för sig hur Boliden kan prospektera. Jag har för mig att vi beslutat om en lag — den förnyades i våras — som säger att prospektering inom Norrbottens län endast får utföras av staten. Det kan Nr 133 hända att Boliden då hade statens uppdrag. Vad vet jag. Onsdagen den Länsstyrelsen i Norrbottens län framhåller att akuta och oöverlagda 14 november 1973 skyddsrestriktioner inte behöver tillgripas, innan bl.a. omfattande. — — — — inventeringsarbeten avslutats. Sedan man slutfört dem, behöver restriktionerna inte vara oöverlagda, men man skyller alltså på att inventeringsarbetena inte är färdiga. Sedan länsstyrelsen talat om att man behöver göra en del saker men inte vill göra dem oöverlagt anför länsstyrelsen något som är verkligen uppseendeväckande: ”Vad som möjligen återstår beträffande skyddsfrågorna är en eventuell reglering av jakt och fiske samt skotertrafik.” Svagare kan man inte uttrycka sin vilja att vidta åtgärder. Vidare säger länsstyrelsen att det inte skall ske någon drastisk inskränkning utan vidare och att man har bättre grund för en bedömning av frågan nästa år, alltså 1974. För närvarande är alltså enligt länsstyrelsen fredningsfrågan nöjaktigt utformad. Såsom motionär kan jag inte instämma i länsstyrelsens bedömningar. Jag är därför mycket tacksam mot jordbruksutskottet, som har tagit så allvarligt på frågan. Utskottet anser till skillnad från länsstyrelsen att det är angeläget att skyddet av Sjaunjaområdet behandlas med förtur. Det måste vara ett riksintresse att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för detta område med dess speciella djurliv. Utskottet önskar skärpta skyddsregler för friluftslivet. Det skall kanaliseras och hållas under kontroll. Speciellt skotertrafiken skall snarast regleras. Nu hör till saken att den lag som gäller för skotertrafik gäller försöksvis i tre år. Om den inte tillämpas under dessa tre år, har man ingen chans att få någon erfarenhet av den. Det är verkligen på tiden att man tillämpar den. Sedan bör man ta upp alternativa möjligheter till jakt och fiske för ortsbefolkningen inom andra områden eller de delar av Sjaunja som man kan tänka sig att upplåta. Utskottet för motionen vidare på det sättet att utskottet anhåller att Kungl. Maj:t skall överlämna motionen till naturvårdsverket för att tas under övervägande vid det utredningsuppdrag som naturvårdsverket har. Där är det väl en liten miss från utskottet. Det utredningsuppdraget har nu planverket och naturvårdsverket tillsammans. Det borde ha stått. Vidare vill jag ifrågasätta om utskottet inte kunde ha adresserat motionen till den instans som verkligen är av betydelse här, nämligen länsstyrelsen. På samma sätt som man ber Kungl. Maj:t överlämna en motion till ett ämbetsverk, borde motionen ha kunnat överlämnas till länsstyrelsen.

Jag är i alla fall tacksam för utskottets klara uttalande.

Fru talman! En nationalpark fyller viktiga funktioner utöver att vara en tillflyktsort för stressade nutidsmänniskor. Dess huvudsyfte är mycket vidsträcktare. Vi har skyldighet att för kommande generationer bevara orörda områden. Om vi låter all natur påverkas av människor, med de oundvikliga följderna i störd ekologisk balans, utarmning av flora och fauna, åstadkommer vi en oreparabel skada. Man kan aldrig få tillbaka en utrotad djurart, man kan aldrig återställa till naturtillståndet ett påverkat område. Det här innebär förluster för mänskligheten i dimensioner som vi i vårt kortsiktigt ekonomiska resonerande inte är vana att ta hänsyn till. Kommande generationer kan med rätta döma oss hårt. Och vårt snäva tänkande ger inte alltid den glädje ens för stunden som vi räknat med. I Ritsem strejkar arbetarna, därför att arbetsförhållandena är så svåra att man kräver mer kompensation än arbetsgivaren tänkt sig. Kommer vår tid att gå till historien som den tid då människor förstörde sig själva och naturen därför att de inte kunde hitta på ett bättre sätt att hålla sig sysselsatta? Stora Sjöfallets nationalpark har blivit ett hån mot begreppet nationalpark genom de ingrepp som tillåtits där. Nu gäller det att skydda Sjaunja. Det är med glädje man konstaterar att jordbruksutskottets ställningstagande till motionerna 788 och 1438 i praktiken måste innebära att skyddet av Sjaunja garanteras. Statens naturvårdsverk anser sig ha i uppdrag att behandla också frågan om skyddet av Sjaunja, och utskottet säger att det är angeläget att denna fråga behandlas med förtur. Länsstyrelsen i Norrbotten påpekar att det finns möjlighet att reglera skotertrafiken med stöd av lagen om körning i terräng med motordrivet fordon. Länsstyrelsen beräknar att en utredning i frågan skall vara färdig nästa år. Den tvekan om nödvändigheten att ingripa mot skotertrafiken som kan utläsas ur yttrandet från länsstyrelsen borde skingras av utskottets påpekande på s. 3 i betänkandet att man ”utgår från att skotertrafiken inom Sjaunjaområdet snarast blir föremål för reglering med stöd av den särskilda lagen härom”. Det bör finnas gott om alternativa rekreationsområden för befolkningen.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

Fru talman! Jag skulle väl be fru talmannen och kammarens ledamöter om överseende för att jag tar till orda i denna fråga. Dels har redan en representant för mitt parti framfört det som jag tror är partiets åsikter, dels har jag inte varit med om att väcka motionerna. Dessa tar emellertid upp problem som jag är mycket intresserad av, och därför ber jag om kammarens tillstånd att under några minuter framföra mina synpunkter. Jag vill inte förneka att utskottet skriver positivt om motionerna, men jag saknar en riktig udd i skrivningen. Utskottsskrivningen är sönderstyckad av redogörelser för en mängd remissvar — och visst kan ett utskottsbetänkande innehålla sådant, men man finner alltför litet av vad utskottets ledamöter själva tycker och tänker. Utskottet hänvisar till utredningar och nöjer sig med det. På s.3 finner man några rader som visar utskottets uppfattning beträffande Sjaunja fågelskyddsområde. Det är en ur min synpunkt riktig uppfattning. Det är naturligtvis inte alltid de många orden som är avgörande, men jag tycker att utskottet kunde ha kostat på sig att verifiera att Sjaunjaområdet inte enbart är av riksintresse utan även av internationellt intresse. Delar av området finns upptagna på en lista som omfattar internationellt skyddsvärda och oersättliga sankmarker och sjöar i Europa, Asien och Afrika. Områdets upphöjande till status av mindre naturreservat borde därför vara odiskutabelt. Bollen ligger hos länsstyrelsen i Norrbotten. Jag tycker att det hade varit på sin plats att utskottet med ännu mer kraft hade understrukit nödvändigheten av att länsstyrelsen handlar snabbt. Herr Tobé gjorde här en ypperlig lyrisk skildring av vad Sjaunja egentligen är och vad man kan uppleva där. I Sjaunja fågelskyddsområde finns nästan alla växter och djur som är typiska för barroch björkskog samt den alpina regionen i norra Sverige. Artrikedomen är en följd av att området uppvisar en mångfald skiftande naturtyper inom ett relativt begränsat område. Områdets myrar, skogar, fjäll, fauna och flora är ett resultat av en under årtusenden obruten naturhistorisk utveckling. Det är först under senare år som denna process och områdets harmoni blivit störd av den moderna människans hänsynslösa och kortsiktiga framfart. Det är dock den högre faunan, och då främst fåglarna, som gjort Sjaunja såväl nationellt som internationellt känt. Artrikedomen, och i viss mån även individrikedomen, har visat sig stå i särställning. Ingen motsvarighet tycks vara att finna inom landets gränser. I fågelskyddsområdet har 160 fågelarter noterats, och ett hundratal häckar där årligen. Bland de förekommande fågelarterna är flera antingen mycket sällsynta i Sverige eller ovanliga för den nordliga position området har. Till den första kategorin hör flera av våra rovfågelarter såsom kungsörn, havsörn, jaktfalk och pilgrimsfalk, av vilka de tre sistnämnda står på gränsen till utrotning i vårt land. Området hyser också många däggdjursarter. Av de fyra stora rovdjuren saknas troligen vargen i dag inom området. Den är redan utrotad. Utredningar pågår, men jag är skeptisk till vart de kommer att leda. Denna min uppfattning får jag av remissyttrandet från länsstyrelsen i Norrbotten. Länsstyrelsen rider högt på den inventering som görs och vad den kan leda till för räddandet av området.

Det bör fortfarande vara en vildmark. Vi har fjällnatur som vi har gjort lättare framkomlig för turisterna, och mera bör vi enligt min mening göra i det avseendet. Men vi kan väl vara överens om att vi i detta land har råd att lämna något stycke land orört. Motionärerna tar också upp ingreppen i Stora Sjöfallets nationalpark. Man kan bara beklaga att vi nu är tvungna att genomföra en omarrondering av detta område, men vattenkraftsutbyggnaden gör detta nödvändigt. Här har jag inte svårt att finna mig i länsstyrelsens i Norrbotten uppfattning att området norr om Lule älv bör ombildas till ett friluftsreservat och att området söder om nämnda vattendrag får uppgå i Sareks nationalpark.

Fru talman! Jag är helt ense med herr Tobé, som jag lyssnade på med stort intresse, och jag skulle därför inte behöva säga ett enda ord utöver vad han yttrade i den här debatten. Men när jag också håller med herr Johansson i Växjö när han efterlyser en udd i jordbruksutskottets betänkande är det inte på något sätt därför att jag fronderar mot de Nr 133 övriga ledamöterna i utskottet — jag var själv med om beslutet — utan Onsdagen den därför att jag tror att debatten här kan utgöra ytterligare en udd som så 14 november 1973 väl behövs för att rädda Sjaunja. Vi hade i utskottet en föredragning av företrädare för föreningen Argaladei som jag tror att alla var mycket förtjusta i. Vi fick en mycket god inblick i förhållandena där uppe.

Det måste anses vara ett riksintresse att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för detta område med dess speciella djurliv. Sådana skärpta skyddsregler bör införas — — —. Utskottet utgår från att skotertrafiken inom Sjaunjaområdet snarast blir föremål för reglering” osv. Det är alltså en rad kraftiga understrykningar av det intresse som Sjaunjaområdet har. Vi har också talat om att befolkningen däruppe måste ges alternativa möjligheter till jakt och fiske. Det är ju inte bara fråga om att förbjuda jakt och fiske för andra än samerna där, utan det gäller också att ge attraktiva alternativ. Sedan är det tyvärr det tragiska förhållandet, att en del människor som inte har särskilt stort intresse för naturskydd och sådant med naturnödvändighet tycks dras till dessa områden för att förstöra dem. Det verkligt stora problemet — detta har redan påpekats här — tycks emellertid vara länsstyrelsen i Norrbotten, som håller på med ett ”omfattande inventerings-, värderingsoch förhandlingsarbete” rörande Sjaunjaområdet. Detta har pågått i fem år och det är tydligen det största inventerings-, värderingsoch förhandlingsarbete i sitt slag i modern historia, eftersom det har pågått så länge på ett så litet område! Ett annat problem är uppenbarligen ett mindre problem och inte helt akut. Det är professor Bertil Haglund som driver någon kampanj för att man skall göra Sjaunja till rovdjursreservat och att samerna skall idka renskötsel där för att vargar och andra rovdjur skall få kött och föröka sig våldsamt. Det är ett tvivelaktigt projekt. Jag unnar alla vetenskapsmän att forska, men när det skulle ske till ett sådant pris som här bör man nog reagera mot projektet.

Men jag föreslår — detta är inget yrkande, fru talman — att vi skickar alla handlingar härifrån i ett rekommenderat brev till länsstyrelsen i Norrbotten.
Ärade talman! Bland dem som är vana att läsa riksdagshandlingar och utskottsbetänkanden råder det väl ingen tvekan om att skrivningen i det 229 föreliggande betänkandet är mycket positiv. Men det är bara herr Tobé och fru Hambraeus som har begripit detta. Herr Johansson i Växjö har tydligen inte förstått det, och han har med sitt inlägg inte gjort saken någon tjänst utan tvärtom. De påpekanden som har gjorts i betänkandet kan heller inte missförstås av den utredning som sysslar med frågan. Naturvårdsverket, som har i uppdrag av Kungl. Maj:t att utreda problemen i fjällvärlden, skall ta upp även den här frågan. En utredning kan inte undgå att ta hänsyn till den positiva skrivning som här har gjorts, där vi kräver en skyndsam handläggning av ärendet och positiva åtgärder mot skotertrafiken. Därför vill jag instämma med dem som uttalat en förväntan om att de här frågorna kommer att lösas så snabbt som möjligt.
Fru talman! Herr Hansson i Skegrie och jag brukar ha litet svårt att uppfatta varandra rätt. Jag sade i början av mitt inlägg att visst är skrivningen positiv, men jag saknade en udd i den. Till och med herr Takman, som har suttit med vid utskottsbehandlingen, efterlyste en udd och tyckte att debatten här skulle ge den för att ytterligare visa hur angeläget det är att själva sakinnehållet i motionerna förverkligas. Jag blev i söndags uppvaktad av personer från naturskyddshåll som inte hade läst betänkandet ännu men som hade fått så mycket klart för sig att det inte var över hövan positivt. De ville att vi som är intresserade av den här frågan skulle understryka att det verkligen gäller en angelägenhet av stora mått.
Fru talman! Jag vill påpeka på nytt att jag inte efterlyste en ytterligare udd i betänkandet; jag tycker att det är mycket uddigt i jämförelse med betänkanden i allmänhet. Är man van vid att läsa utskottsbetänkanden fäster man sig vid varje höjning av rösten. Det är verkligen mycket starka ord i mitten på s. 3 — mycket starkare än man är van vid att läsa i betänkanden. Men debatten här är utmärkt som komplement till betänkandet. Den visar att man på olika håll inom alla partier är verkligt intresserad av att Sjaunjaområdet bevaras. Det är också vad ett helt enigt utskott har gått in för.

Fru talman! Jordbruksutskottet har i det betänkande som vi nu skall debattera bl.a. tagit ställning till en av folkpartiets partimotioner, den om teknikvärdering och miljöbudget. Vi kräver i denna motion, nr 108, i likhet med föregående år att alla större statliga investeringar i princip skall föregås av teknikvärdering, dvs. en uppskattning av de sociala och ekologiska effekterna av dem, och att några försöksprojekt av denna art bör föreslås. Utskottet visar sig dela motionärernas åsikt att frågan är viktig och värd uppmärksamhet, men i motsats till motionärerna anser utskottet att teknikvärdering redan är på gång i sådan utsträckning att inget ytterligare behöver göras. Här skiljer sig alltså åsikterna. Det som utskottet anser redan är gjort är att en ekologisk grundsyn ligger till grund för lagen om fysisk riksplanering, att utredningen om kostnaderna för miljövården studerar inte bara kostnaderna utan också effekterna av olika miljöåtgärder, att arbetsgruppen för framtidsforskning påpekat behovet av teknikvärdering och att dess ende arvtagare — sekretariatet för framtidsstudier inom statsrådsberedningen — nyligen lagt fram en rapport om nio s.k. teknikvärderingsstudier. Detta betyder alltså att vissa organ sagt att teknikvärdering är nödvändig. Utmärkt, det säger vi också! Men konklusionen borde ju vara att nu skall vi sätta i gång. De nio exempel på teknikvärdering som sekretariatet för framtidsstudier plockat ihop bevisar inte ens enligt sekretariatets egna åsikter att teknikvärdering i ordets egentliga mening har kommit i gång i Sverige. Det är en mycket brokig blandning av projekt — de flesta ganska vaga.

E-NR Vissa av projekten är redan avslutade utan att det har blivit särskilt mycket resultat av dem, t.ex. det om SST-planens miljöeffekter och det om konsumentteknik. Andra är nätt och jämnt påbörjade. Vad som vidare är påfallande är att man inte tycks ha gjort några ansträngningar — i varje fall inte några stora ansträngningar — att lägga in olika gruppers syn på vad tekniken kan och framför allt bör göra. Det är ju inte bara en fråga om att ta fram vad experterna säger — inte ens att lyssna på både regeringen och industrin, såsom man har gjort i vissa fall. Det är oerhört viktigt att alla medborgargrupper, som har intresse för saken, får tillfälle att yttra sig och lägga fram sina synpunkter, så fort det gäller projekt av större omfattning. Vad det då gäller är att bli uppmärksam på hur teknik av en viss art tjänar den ena eller den andra maktgruppen i samhället och vilka gränser som därmed sätts för de politiska möjligheterna att värdera tekniken objektivt i varje särskild situation. Vi får inte vänta oss att teknikvärdering kan eller bör åstadkomma en perfekt, konfliktfri lösning, utan dess uppgift är att hjälpa de beslutsfattande att klarare se vilka moraliska och politiska värden som tillfredsställs eller hotas av varje tänkbar teknisk lösning. Om vi hade haft en bestämmelse om att teknikvärdering var en nödvändig förutsättning för varje större projekt, så skulle antagligen planerna på bron över Öresund se annorlunda ut. Flygplatser och motorvägar skulle underkastas mycket mer vittgående undersökningar innan de anläggs, och de stora statliga datasystemen skulle granskas från många andra synpunkter än den omedelbara effektiviteten. Nu kan man säga, och det framhävs också i den internationella debatten om teknikvärdering, att den orsakar förseningar och fördröjningar av viktiga projekt så att det land som underkastar sig dessa krav kommer på efterkälken i konkurrensen. Men å andra sidan existerar dessa krav i alla industriländer, om också med olika styrka.Å andra sidan är det mycket tänkbart att ett land, som stannar upp för att betänka resultatet av nyinförd teknik innan den blivit verklighet, på sikt har chansen att bli ett mycket mänskligare samhälle att leva i och därmed får en annan sorts övertag i konkurrensen. Under alla omständigheter måste en konsekvent tillämpad teknikvärdering ha till följd att man får en bredare debatt än annars om teknikens effekter och att en människovänlig teknik därigenom får större möjligheter både att skapas och att vinna marknad. Med denna motivering, fru talman, yrkar jag därför bifall till reservationen 1 i jordbruksutskottets betänkande nr 43. Jag yrkar också bifall till reservationerna 2 och 5, som kräver att en årlig miljörapport föreläggs riksdagen i slutet av vårsessionen och att en större satsning görs på att utveckla mätinstrument för miljövården. Båda dessa åtgärder är var och en på sikt viktiga för att förverkliga samhällets avsikter med miljön. 233 Jag skall här citera vad miljökontrollutredningen säger om detta i rapporten om Miljövårdens informationssystem: ”På ett informationssystem av MI:s typ måste rent allmänt ställas höga krav på noggrannhet i data. I organisationen för MI måste därför inordnas resurser för teknisk kontroll av informationen. Av särskild betydelse är tillförlitligheten hos de mätoch analysinstrument som kommer till användning i viss undersökningsverksamhet.” Som en illustration till dessa svårigheter kan jag nämna vad som meddelats från en kemisk fabrik på Västkusten där man släppt ut betydligt mer farliga ämnen i vattnet än man hade lov till. Där framkom att kvicksilverutsläppet mäts med en metod, vars felmarginal ligger mellan 25 och 50 procent. Det går ju inte att hålla på efterföljden av några som helst miljölagar, om läget är sådant. Nu görs det som utskottet påpekar en hel del för att få fram fler och bättre mätinstrument, men reservanterna är inte övertygade om att det är tillräckligt, särskilt inte när miljödatasystemet inom kort väl kommer att dra i gång. Vad beträffar miljörapporten kommer denna också att få ett bättre underlag än man tidigare kunnat få fram just när miljödatabanken blir en verklighet — en sak som vi i folkpartiet är särskilt glada för, eftersom vi var de första som begärde en sådan. Men vi anser att miljön är en så tung och viktig angelägenhet för riksdagen och svenska folket, att vi vill ha en officiell rapport från regeringen om miljöns tillstånd varje år och möjlighet att debattera den i grund. Det är i alla fall livet det gäller. Slutligen, fru talman, ber jag också att få yrka bifall till reservationerna 3 och 4 till samma betänkande.

Fru talman! Riksdagen behandlar nu, som vanligt sent på kvällen, ett utskottsbetänkande angående miljövårdspolitiken, som trots sin ringa omfattning tar upp ett par väsentliga frågor. Jag skulle först vilja beröra reservationen 3, som har fått en oanad aktualitet de senaste dagarna. Reservationen tar upp behovet av förbättrad information angående miljövårdsfrågor och begär att naturvårdsverket skall bedriva en upplysningsverksamhet om hur miljöförstöring skall motverkas. Jag vill här gärna anknyta till moderata samlingspartiets partimotion. Vi betonar där att miljövård innebär ett ansvarstagande för den enskilde men också för samhället när det gäller målsättningen för vårt lands miljövårdspolitik. Men, fru talman, ett vaknande miljövårdsmedvetande som ropar efter information och som får sådan information resulterar i en växande miljövårdskunskap — oss alla till godo. Ett vaknande miljövårdsmedvetande som inte får den information det ropar efter blir lätt miljövårdshysteri. Och frågan är om vi inte nått dit nu. Ett tecken på att så kan vara fallet utgör verkan av ett radioprogram i går kväll som i teaterform, helt realistiskt med ordinarie nyhetsuppläsare som skådespelare, åstadkom panik genom ett spel enligt vilket atom kraftverket i Barsebäck ”exploderat”. Jag hörde inte programmet, men verkningarna av det har kommit till min kännedom från många håll. Jag har frågat några åhörare hur de upplevde situationen. För det första var man oinformerad om att något kärnkraftverk ännu inte finns i funktion i Barsebäck. För det andra trodde man att det kunde explodera och flyga i luften. Vidare trodde man att gaser pyste ut som var dödande. En familj av dem jag frågade hade rusat ned i källaren, stängt och täppt till alla dörrar. Andra hade gett sig i väg i bil. Fru talman! Det är mot denna informationsbakgrund som riksdagen skall fatta beslut i energifrågor av avgörande betydelse för vårt lands framtida utveckling. Händelsen pekar emellertid också på betydelsen av vår i partimotionen framförda åsikt om vikten av personligt ansvar. Detta ansvar i miljövårdsfrågor och när det gäller information om dem vilar också på massmedia. Naturvårdsverket kan lägga hur mycket som helst på information, men utan seriösa informationsförmedlare kan effekten bli i hög grad oönskad. Låt mig ta ännu ett exempel på konsekvensen av bristande information från samhällets sida och missvisande information från pressens sida. Vi skall så småningom diskutera frågan om fasta förbindelser över Öresund, bl.a. en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Naturvårdsverket har tigit i frågan, dövt för att en enorm oro har spritt sig i Skåne för konsekvenserna av bron. Vi i moderata samlingspartiet har upprepade gånger krävt att ekologiska, sociala och ekonomiska fakta tillsammans skall ligga till grund för beslut om utnyttjande av våra naturresurser. I det kravet ligger bl.a. att ansvarig myndighet i sådana frågor skall föra fram fakta av betydelse för informationens skull. Detta har inte gjorts från naturvårdsverkets sida. Det är därför av intresse att höra att klockan 8.30 — tror jag — i morgon skall naturvårdsverket informera trafikutskottet. Men allmänheten borde också haft rätt att bli informerad från naturvårdsverkets sida om bl.a. konsekvenserna av denna bro. Det berördes också något av fru Anér. Nu blev det i stället så att det pressorgan, i detta fall tidningen Land, publicerade en undersökning byggd på falska premisser, varigenom man åstadkom en opinion byggd inte bara på bristande information utan också på felaktig information. Jag syftar då på att frågan som ställdes i tidningen Lands opinionsundersökning utgick från att en tunnel skulle kosta ca 400 miljoner kronor av svenska pengar och en bro 1,2 miljarder kronor. Frågan var motiverad på sådant sätt att svaranden direkt måste få uppfattningen att dessa pengar utgjordes av skattemedel. På det sättet kan man ju få fram vilket opinionsresultat som helst. Fru talman! Naturvårdsverket får medel för information, men man tycks sakna förmågan att handskas med dem. I den här reservationen har vi bl.a. begärt att man intensifierar och samordnar informationsverksamheten. Däri ligger från min sida också en förhoppning om en förbättring. Jag vill bara hänvisa till tidningen Miljövårdsaktuellt, en ständigt återkommande publikation som inte kan göra någon människa särskilt glad. I reservationen 4 tar vi, fru talman, upp ett par frågor med anledning av moderata samlingspartiets partimotion. De gäller miljökostnadsutred Nu är det ju sällan så att regeringen går med på förutsättningslösa utredningar. Man låser ofta utredningarna genom bundna direktiv för att få fram resultat som pekar i viss av regeringen önskad riktning. Detta gäller också miljökostnadsutredningen. Vi har i motion men också nu i vår reservation begärt att målsättningen när det gäller samhällets miljövård skall konkretiseras och att en plan skall föreläggas riksdagen i vad gäller prioriteringen av vissa åtgärder. Vi kan inte, som jag bedömer det, hålla på och hatta litet hit och dit, påverkade av en opinion som inte haft underlag för sina ställningstaganden därför att inga underlag funnits. Vi begär att riksdagen skall anhålla om att få ta ställning till sådana prioriteringsfrågor och att miljökostnadsutredningen skall påskynda sitt arbete, så att detta kan ske vid nästa års riksdag. Miljöforskningsutredningen fick också direktiv som begränsade utredningsuppdraget. Naturvårdsverket skulle enligt direktiven handha fördelning och inriktning av forskningsmedel. Nu säger utskottsmajoriteten att den inte finner att direktiven utformats så att de lägger hinder i vägen för utredningen att också pröva andra alternativ för forskningsstödets administration. När jag läser direktiven till miljöforskningsutredningen tycker jag att de är formulerade med klar hänvisning till att utredningen skall utgå från att naturvårdsverket skall ha hand om pengarna, fördela dem och bestämma deras inriktning. Det har vi inte velat gå med på, fru talman. Därför vill jag yrka bifall till reservationen 4.

Ärade talman! Jag vill gärna instämma med fru Sundberg i hennes fördömande av det program som sändes i går kväll i radio om atomkraftverket i Barsebäck. Sådana program fyller inget vettigt syfte, och man får inte leka med så allvarliga ting som man gjorde där. Det var ett exempel på bristande omdöme hos dem som hade ansvaret för programmet. Jag kan också instämma i fru Sundbergs uttalande att det har varit bristande information om Öresundsbron. Framför allt har det parti som fru Sundberg representerar tydligen inte träffats av tillräcklig information. Till fru Anér vill jag säga att jag gärna instämmer i hennes uttalande om den betydelse teknikvärderingen har när man skall starta stora företag. Jag noterar med tacksamhet att fru Anér också tog Öresundsbron som exempel på bristande teknikvärdering, innan den frågan fördes fram till avgörande. Vad sedan gäller teknikvärderingen i allmänhet är det ju så, att vi i detta utskottsbetänkande klart och tydligt framhåller att teknikvärdering är ett angeläget inslag i miljövården. Utskottets majoritet har både i år och i fjol ställt sig positiv till denna sakfråga. Den har också tagits upp i flera sammanhang, t.ex. som fru Anér nämnde i den fysiska riksplaneringen och i miljökostnadsutredningen. Den behandlas nu även i ett sekretariat som har knutits till statsrådsberedningen. Frågan om teknik värderingen har alltså tagits upp i många olika sammanhang och är för Nr 133 närvarande under övervägande. Onsdagen den Det är mot bakgrund av dessa åtgärder som utskottets majoritet inte 14 november 1973 har ansett det vara nödvändigt att även i år ge Kungl. Maj:t till känna vad man anser om värdet av teknikvärdering. Det positiva uttalande utskottet gjorde i fjol står kvar i år också, och man kan knappast år efter år ge Kungl. Maj:t till känna samma sak. Jag har den meningen, att om man ett år har fått en motion behandlad på det sättet att riksdagen har gett Kungl. Maj:t till känna vad man anser och om det är positivt, så har man därmed fört frågan över till interpellationsstadiet. Jag vill därför råda fru Anér att genom interpellationer efterlysa resultatet av vad utskottet har skrivit så positivt två år i rad. Förhållandet var detsamma vad gäller reservation 2 om en årlig miljövårdsrapport. Vi behandlade förra året en motion av samma innebörd, och då framhöll vi att naturvårdsverkets årsbok kunde betraktas som en allmängiltig rapport över miljövårdsarbetet. Numera har miljökontrollutredningen avlämnat sitt betänkande, där det föreslås att ett informationssystem skall byggas upp. Det förslaget är nu ute på remiss. Med hänvisning till detta anser utskottet att en ny påminnelse till Kungl. Maj:t utöver den som gjordes i fjol nu inte är nödvändig. Det är ju Kungl. Maj:t som har skickat ut detta ärende på remiss. Jag ber därför även på denna punkt att få yrka bifall till utskottets hemställan. Också när det gäller mätinstrumenten föreligger samma förhållande. Vi behandlade i fjol en motion med samma innehåll som årets. Utskottet redovisade då en hel rad punkter där åtgärder är på gång för att få till stånd ett tillförlitligt mätsystem. Det redovisas också nu i detta betänkande. Förra året förutsatte vi att forskningen på det här området skulle tillgodoses, som vi uttryckte det, i all den utsträckning som befanns möjlig i konkurrens med andra angelägna forskningsändamål. Riksdagen fann också i fjol att motionen kunde besvaras med vad utskottet hade anfört. Redan utskottets uttalande i fjol får betraktas som ett synnerligen positivt ställningstagande. Mot bakgrunden av utskottets positiva hållning förra året ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan även i detta avseende. I reservationen 3 berörs en detalj som är synnerligen viktig i fråga om miljöinformationen, nämligen hur denna skall kunna nå ut till den enskilde medborgaren och påverka hans eller hennes vardagliga uppträdande som miljövårdare. Det är sannolikt att mycket av den information som lämnas av statliga myndigheter genom riksdagsdebatter etc. går menige man förbi. Skall vi kunna åstadkomma en verkligt positiv insats i miljövårdsarbetet, måste vi nå dithän att var och en i sin vardagliga tillvaro ständigt ställer sig frågan: Hur kan jag själv medverka till en bättre miljö? Såväl i små som i större sammanhang bör man ha den levnadsregeln klar för sig och ständigt försöka att efterleva den. Men dit når vi nog säkrast genom att vi fördjupar informationen, så att den träffar menige man på ett mera inträngande sätt än vad den nu gör. I reservationen har nämnts att t.ex. Svenska naturskyddsföreningen, Samfundet för hembygdsvård, kommunala myndigheter etc. borde kunna engagera sig mera intimt än vad som nu är fallet i en sådan upplysningsverksamhet. Reservationen 3 siktar alltså till att skapa en spontan miljövårdsmentalitet hos varje enskild individ. Under sådana förhållanden kan vi kanhända förverkliga de mål som vi syftar till med miljövården, nämligen ett snyggare samhälle samt större respekt för naturresurserna och naturen. Detta kan möjliggöras genom skapandet av en sådan miljömentalitet att alla medborgare medverkar till en bättre miljö både för sig själv och för sina medmänniskor. Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till reservationen 3. Reservationen 4 har närmare behandlats av fru Sundberg, och jag skall därför inte fördjupa mig i den utan inskränker mig till att understryka betydelsen av de problem som berörs där, främst då den prioritering i miljövårdsarbetet som reservanterna pekar på. Jag ber att få yrka bifall även till reservationen 4.
Fru talman! Jag hade antecknat mig på talarlistan för fem minuter, men jag tror att jag kan glädja fru talmannen och kammarens ledamöter med att jag skall kunna inskränka de minuterna med minst 50 procent. De frågor som nu diskuteras är egentligen inte nya, och vi som utgör utskottsmajoriteten har i betänkandet redovisat de skäl som finns för att vi inte har kunnat tillstyrka motionerna. Jag har därför ingen anledning att stå här och upprepa vad vi har sagt i utskottet. Under förutsättning av att reservanternas talesmän inte betraktar det som en oartighet att jag inskränker mig till dessa få ord ber jag, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.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

Herr talman! Herr Ekinge har frågat mig om jag är beredd vidtaga åtgärder så att ägare av dieselbilar, vilka ännu ej erhållit kilometerräknare, jämte andra som eventuellt ej hinner få kilometerräknare inmonterade före den 1 januari 1974 på grund av detta förhållande under en övergångstid ej får sina bilar belagda med körförbud. Ett stort antal ägare av kilometerskattepliktiga fordon har ännu inte låtit montera och besiktiga kilometerräknarapparatur i sina fordon. Fordonsägarna har i det helt övervägande antalet fall haft god tid på sig att utrusta fordonen med den nödvändiga apparaturen. Jag finner därför ingen anledning att generellt medge dispens från det körförbud som automatiskt inträder vid årsskiftet för fordon som då saknar godkänd apparatur. Speciella skäl kan emellertid ha hindrat fordonsägaren från att få apparaturen inmonterad eller besiktigad före den 1 januari. I dessa speciella fall är jag beredd medverka till att dispens från körförbudet lämnas.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

Det är säkert ganska många dieselbilägare som utan att de själva rår för det har råkat i den situation som frågan gäller. Jag kan ta ett exempel, herr finansminister. Det råkar vara så att det gäller mig själv. I början av november månad hade jag ännu inte fått kilometerräknaren till min dieselbil. Jag ringde upp bilprovningsanstalten och frågade: — Hur skall jag nu göra? — Det är bäst att vända sig till kilometerskattenämnden. Det gjorde jag. Där sade man: 3 — Detta var beklagligt. Här måste ha skett något misstag. Nu måste vi få skicka över en blankett så får ni fylla i den och sedan får ni en kilometerräknare. — Tack, det är bra. Jag hoppas jag hinner få den inmonterad i tid. Det är väl inte bara jag som nu har råkat ut för detta? — Nej då, det är självfallet ganska många som har ringt. Det har uppstått en del fel, tydligen vid databehandlingen på vägen mellan länsstyrelsen och det centrala dataregistret. Nåväl, jag fick min kilometerräknare i måndags och gick till verkstaden för att få den inmonterad. — Nej, det kan vi inte göra den här veckan. Kom tillbaka om någon vecka så får vi se. — Varför det? — Det måste vara en särskild vajer till kilometerräknaren, och den finns inte i lager. — Det var synd. Har den tagit slut precis nu? — Nej då, den vajern fattas för tusentals bilar av det här märket, och vi kan ingenting göra. Vi har väntat i tre veckor på vajern. Nu hoppas vi att den kommer så småningom. Nu vill jag fråga finansministern: Är inte detta en situation som gör det angeläget att pröva frågan om mer generell dispens, t.o.m. någon typ av övergångsbestämmelser? De berörda bilägarna rår ju inte för det här dröjsmålet. Varför skall de då drabbas av körförbud eller tvingas gå den byråkratiska vägen för att få dispens, med redovisning av speciella skäl? I vetskap om att vederbörande själva inte rår för den uppkomna förseningen skulle jag vilja vädja till finansministern att på nytt ta upp frågan om övergångsbestämmelser under en kort tid på det nya året. Jag utgår ifrån att det inte skall vara svårt att åstadkomma sådana, med hänsyn till den särskilda situation som jag redovisat.
Herr talman! Jag anser det inte vara erforderligt med några speciella övergångsbestämmelser eftersom man, som jag har deklarerat här, är inställd på att lämna dispens där skäl för en sådan föreligger. Jag har vid åtskilliga tillfällen kunnat följa ”vajerdramat”, senast när jag deltog i en diskussion vid Motormännens riksorganisations möte i Stockholm. Det har tidigare varit besvärligheter när det gällt att få fram den speciella typ av vajer som det gäller. Nu har det sagts mig att det inte föreligger några sådana besvärligheter. Därför är jag överraskad av att den verkstad, som herr Ekinge besökte, så kategoriskt uttalade att man hade sådana svårigheter. Jag har fått meddelande om att dessa svårigheter är undanröjda. Skulle det emellertid i något fall föreligga hinder för inmontering av kilometerräknare vilket inte beror på uraktlåtenhet hos bilisten i detta avseende är jag, som jag sagt, beredd att dispensvägen ordna saken.
Herr talman! Jag kan, herr finansminister, egentligen bara tala om vad som har hänt i detta fall. Om bilverkstaden var liten eller stor kan jag inte riktigt bedöma. Det var ändå den auktoriserade märkesverkstaden för hela södra Sörmland, så den är väl inte så liten. Men jag beklagar ändå att finansministern inte kan sträcka sig ett stycke längre. En representant för riksskatteverket säger nämligen i en intervju i ett nummer av tidningen Företagaren för någon vecka sedan: ”Dock står det klart att dieselägarna inte kan betala skatt enligt det nya systemet om de inte har räknare. Jag vet att inom verket har man lite bekymmer för hur den tydligen nödvändiga övergångsperioden skall klaras. Man arbetar med att få fram någon form av regler och sådana kommer att meddelas i god tid före årsskiftet.” Borde inte finansministern kunna övertyga kilometerskattenämnden och i bästa fall även sig själv om att denna inställning till problemet är den rätta så att vi skulle kunna få rimliga övergångsbestämmelser? Riksskatteverket är tydligen inställt på att det är möjligt att åstadkomma sådana för att slippa det besvär som uppstår om man måste gå dispensvägen.

Det har hela tiden släpat efter med inmonteringen på ett sätt som inte kan förklaras på annat vis än att bilägarna menat att det väl inte varit så förskräckligt nödvändigt att göra detta så snabbt. Kilometerskattenämnden har gått ut med ideliga informationsinsatser. Man har skrivit personliga brev till alla bilinnehavare som skall ha kilometerräknare och uppmanat dem att bege sig till verkstaden för att få räknaren monterad och att inte vänta till de sista veckorna. Det har lämnats besked om detta i radio, i television, i tidningar och direkt, men det har ändå gått mycket långsamt fram. Jag tycker därför att man inte gärna kan sträcka sig längre än till att tillämpa dispensregeln i speciella fall.
Herr talman! Jag vill självfallet inte bestrida de uppgifter som finansministern har lämnat. Det är dock så att bilägarna måste komma till Svensk bilprovning för att få kilometerräknaren plomberad och klar. Men en del av problemet är att alla inte har nåtts av informationen härom, eftersom en del uppgifter gått förbi oss i det datastyrda samhälle som vi lever i. Det är mot den bakgrunden jag menar att ett körförbud krånglar till det för dem som inte har nåtts av informationen och som således inte blivit medvetna om vad de har att iakttaga. Jag är rädd, herr finansminister, att det gäller ganska många bilägare, och alltså inte bara några få, och det är mot den bakgrunden jag ställt min enkla fråga.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat utrikesministern vilka åtgärder han avser att vidtaga med anledning av de risker för södra Sverige som är förenade med det planerade kärnkraftverket i Lubmin i Tyska demokratiska republiken. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Kärnkraftverk konstrueras och byggs med iakttagande av stränga säkerhetskrav. Utvecklingen följs noggrant bl.a. av det till FN knutna internationella atomenergiorganet i Wien. De tekniska lösningarna på säkerhetsproblemen kan variera länderna emellan, men tendensen går mot en internationell säkerhetsstandard. Kärnkraftverken i Östeuropa byggs enligt sovjetiska konstruktionsnormer. Någon detaljkännedom om de sovjetiska säkerhetskonstruktionerna finns inte i Sverige, men svenska och sovjetiska reaktorexperter har kunnat utbyta erfarenheter bl.a. vid ett symposium i Studsvik under mars 1973. Samarbetet fortsätter. Beträffande kärnkraftsutbyggnaden i DDR vill jag framhålla att experter hos de svenska myndigheter som övervakar kärnkraftens säkerhet hävdar att det inte finns någon anledning till oro i Sverige. Jag anser det emellertid vara värdefullt att få till stånd överläggningar med berörda östtyska myndigheter i frågan. Vi är från svenska regeringens sida allmänt intresserade av ett fortlöpande samarbete kring kärnkraftens säkerhetsoch miljöfrågor med andra länder, således även med DDR. Regeringen avser att via ambassaden i Berlin ta de erforderliga kontakternaii detta syfte.
Herr talman! Industriministerns svar — jag ber att få tacka för det — är på en gång både tillfredsställande och oroande, vilket framgår av formuleringen. Industriministern säger först: ”Någon detaljkännedom om de sovjetiska säkerhetskonstruktionerna finns inte i Sverige, — — —.” Litet senare säger han att ”experter hos de svenska myndigheter som övervakar kärnkraftens säkerhet hävdar att det inte finns någon anledning till oro i Sverige”. Hur går det ihop? Känner man inte till konstruktionerna kan man väl inte uttala sig om huruvida man har anledning att hysa oro eller ej? Det som jag finner tillfredsställande är att industriministern är beredd att få till stånd överläggningar med berörda östtyska myndigheter. Det beklagliga är ju att varje land är suveränt när det gäller säkerhetsanordningarna i samband med kärnkraftverk och att det inte finns några internationella bestämmelser. Det FN-organ som industriministern hänvisar till — JAEA — är ju ingen myndighet utan en rådgivande instans; det är gott och väl att man där följer utvecklingen. Att det finns anledning till oro är lätt att konstatera. Det är en händelse som ser ut som en tanke att ryssarna själva bygger kärnkraftverk av det här slaget i Sibirien, fjärran från bebyggelsen, och att det östtyska strålningsskyddsinstitutet har underkänt det aktuella arrangemanget, liksom finnarna har gjort beträffande motsvarande ryskprojekterade kärnkraftverk i Finland. Vi själva har också mycket mer rigorösa bestämmelser när det gäller reaktorhallen som hos oss måste omslutas av en säkerhetsbyggnad av stål och betong osv. Jag tycker man har anledning att skaffa sig mer garantier och eliminera alla tänkbara risker — det går naturligtvis inte helt och fullt, men man måste göra vad man kan. Få förgiftningar är väl svårare än de som följer av radioaktivt nedfall, och i händelse av ett haveri skulle bl.a. södra Sverige drabbas av nedfallet.

Herr talman! Jag har sagt i svaret att någon detaljkännedom — alltså kännedom om alla detaljer — om när det gäller de ryska atomreaktorverken har vi ännu inte. Det betyder naturligtvis inte att vi skulle sakna all kännedom om de reaktorer som är uppförda i Sovjetunionen eller som byggs av Sovjetunionen i andra länder. Vi vet att de östtyska anläggningarna är av rysk konstruktion och nära släkt med de anläggningar som ryssarna bygger i Lovisa i Finland — och våra kontakter med de finska myndigheterna är ju ganska intima. Vi vet att ryssarna har haft en annan säkerhetsfilosofi än den vi har, men det uppges att deras nyaste konstruktioner skulle kunna godtas i USA, Västtyskland och Sverige. Enligt chefen för den finska atomenergidelegationen är de ryska konstruktionerna tekniskt sunda, vilket inte hindrar att de utsätts för kritik. Finnarna har enligt vad vi vet krävt extra säkerhetsanordningar för Lovisa. Så långt känner vi alltså till detta. Men jag vill inte säga att svenska myndigheter och experter kan alla detaljer, och därför är det viktigt att vi får en kontakt. Vad de experter som vi har talat med säger i fråga om riskerna — att det inte skulle finnas anledning till oro — är framför allt att om det skulle inträffa en olycka så ligger vårt land på ett sådant avstånd att skaderiskerna från den är mycket ringa. Det är ingen tröst för oss att Västtyskland och Danmark i så fall ligger sämre till. Men vi har också kontakter med den danska regeringen om detta, och vi vet att de danska myndigheterna har varit i kontakt med de östtyska för att inhämta mera upplysningar. Det är det vi också skall göra — och fortsätta diskussionerna.
Herr talman! Det är gott och väl att industriministern påstår att riskerna är mycket ringa. Men jag hävdar att härom kan man inte uttala något definitivt i nuläget. Att man accepterar ryskprojekterade kärnkraftverk i USA, Västtyskland och Sverige må vara, men det är väl ändå ganska graverande, herr industriminister, att östtyskarna själva genom sitt strålningsskyddsinstitut dömer ut det här projektet. Det borde göra en väldigt betänksam. Jag hoppas som sagt att de förhandlingar som industriministern annonserat verkligen kommer till stånd. Man får ju bilateralt dra sig fram så länge man inte kan få fram några internationella säkerhetsbestämmelser.

Herr talman! Fru Hambraeus har frågat mig när jag räknar med att den delrapport från närförläggningsutredningen som rör möjligheterna att förlägga kärnkraftverk i tätorterna skall publiceras. Enligt vad jag inhämtat från utredningen kommer betänkandet att läggas fram i början av år 1974.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min enkla fråga. I riksdagsberättelsen till 1973 års riksdag står det att närförläggningsutredningens arbete rörande möjligheterna att förlägga kärnkraftverk i tätorter beräknas bli avslutat under första halvåret 1973. Jag har fått uppgift om att denna del av utredningens arbete är färdig men att man på grund av resultatets alarmerande karaktär tvekar att publicera det. En tänkbar maximal olycka skulle visserligen ha mycket låg sannolikhet, men kunskapen om att en så stor olycka vore möjlig fruktar man skulle uppröra opinionen så starkt att kärnkraftutbyggnadsprogrammet kunde stoppas. Detta skulle inte bara gälla förläggning av kärnkraftverk nära stora tätorter utan också nu pågående byggen. Utredningens sekreterare, Stig Bergström, berörde vid CDL:s kärnkraftsdag den 8 november svårigheter med presentation av risköverväganden i samband med kärnkraft. Han antydde att det finns psykologiska faktorer som försvårar presentationen. Det är inte ägnat att öka medborgarnas förtroende för myndigheterna om man får misstankar att information undanhålles allmänheten för att inte stoppa en verksamhet som medborgarna skulle reagera mot om de hade informationen. Ingenting oroar mer än misstanken att någon håller tyst för att inte oroa. Denna delrapport är en nödvändig del av det beslutsunderlag i kärnkraftfrågan som riksdagen begärt. Är industriministern villig att medverka till att utredningen publiceras snarast möjligt?
Herr talman! Fru Hambraeus säger att hon ”har hört” det och det, och då erinrar jag mig en strof ur en Karlfeldtsdikt: ”Hör tidens röster, dundrar demagogen. Ja, hör och lär, men tro ej allt du hör.” Vad skulle det finnas för anledning att undanhålla utredningsmaterial, att inte ge publicitet åt det? Vi kommer att ha detta material som underlag för bedömningarna av det fortsatta kärnkraftsprogrammet, och jag anser det vara bättre att utredningen presenterar ett fullödigt sakligt material än att den påskyndar sitt arbete. Vi måste kunna ge oss själva och alla andra svenska medborgare möjligheter att grundligt studera det här materialet och diskutera det, innan vi slutgiltigt tar ställning till det fortsatta kärnkraftsprogrammet, och jag räknar med att vi skall kunna få ett sådant tidsutrymme.
Får jag då fråga om industriministern menar att denna del av utredningen inte är färdig i dag.
Herr talman! Det framgår av svaret vilka upplysningar jag har inhämtat, nämligen att betänkandet är färdigt att framläggas för oss i början av 1974.

Herr talman! Herr Nordgren har frågat om jag anser att ett lasarett tillhör de primära servicefunktionerna i ett regionalt centrum. Socialstyrelsen har nyligen lagt fram förslag till ett principprogram för hälsooch sjukvården, som bl.a. innebär en fortsatt utbyggnad av den decentraliserade öppna hälsooch sjukvården. Vad gäller lasarettsvården förutsätter förslaget att det även i fortsättningen skall finnas två typer av lasarett på länsnivå, benämnda länssjukhus och länsdelssjukhus, vilka i princip motsvarar de nuvarande centraloch normallasaretten. Frågan om antalet länsdelssjukhus och deras förläggning till regionala centra är en av de frågor som skall behandlas under det omfattande arbete med upprättande av sjukvårdsplaner som nu pågår ute i landstingen. Inom Gävleborgs läns landsting pågår sedan år 1971 arbete med upprättande av en sjukvårdsplan för landstingsområdet. Enligt vad jag inhämtat beräknas arbetet kunna avslutas under nästa år. Vid en uppvaktning som jag i dagarna tagit emot från Söderhamn har lämnats en närmare redovisning av de allmänna principerna för arbetet med sjukvårdsplanerna. Jag vill tillägga att det givetvis är värdefullt att olika personalgrupper aktivt följer detta planeringsarbete inom landstingen och på gängse sätt framför sina synpunkter. Det bör dock vara självklart att detta inte — som skett i fråga om Söderhamns lasarett — får ske på ett sådant sätt att driften av ett sjukhus allvarligt äventyras och att dessutom

Herr talman! Med anledning av herr Nordgrens inledande ord med citat från onsdagens debatt vill jag påpeka att det i vårt land pågår ett omfattande arbete att i allt större utsträckning föra ut sjukvårdsresurserna till den decentraliserade öppna sjukvården för att därigenom göra sjukvården mera tillgänglig för människorna ute i bygderna. Som jag har framhållit i mitt svar finns ett sådant samband mellan regionplaneringen och sjukvårdsplaneringen att frågan om antalet länsdelssjukhus och deras förläggning till regionala centra kommer under bedömning vid sjukvårdsplanernas upprättande. Jag vill också understryka att det av socialstyrelsen framlagda principprogrammet för hälsooch sjukvårdsplaneringen inte lägger några hinder i vägen för ett bibehållande av normallasaretten, som föreslås få benämningen länsdelssjukhus med förläggning till regionala centra. Det förutsätts att verksamheten vid ett länsdelssjukhus på lämpligt sätt kan samordnas med närmaste större sjukhus. Den typ av sjukhus som finns i Söderhamn ingår alltså i den struktur för sjukvården som sjukvårdsplaneringen grundas på. Tillämpningen av de allmänna grundprinciperna för sjukvårdsplaneringen är en fråga som det ankommer på landstingen själva i egenskap av sjukvårdshuvudmän att besluta om. Vad gäller de aktuella händelserna i Söderhamn kan jag försäkra herr Nordgren att socialstyrelsen med uppmärksamhet kommer att följa utvecklingen där och i den mån det ligger inom styrelsens kompetensområde verka för att sjukvården i Söderhamn skall fungera tillfredsställande.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

Inspektionsmaterialet sammanställs till en helhetsbedömning av omsorgsverksamheten. På grundval av denna tas överläggningar upp med företrädare för vederbörande huvudman. Resultatet av överläggningarna offentliggörs, vilket även gäller den rapport som utformas i socialstyrelsen. Den angivna utformningen av tillsynsverksamheten innebär inte att socialstyrelsen upphört med den vanliga punktvisa inspektionsverksamheten, bl.a. med hänsyn till att det finns ett betydande antal enskilda institutioner som inte ingår i landstingens verksamhet. Varje inspektionsrapport som upprättas inom socialstyrelsen är offentlig handling, och socialstyrelsen medverkar regelmässigt till att den kommer till allmänhetens kännedom.

Herr talman! Det finns få områden där socialstyrelsens inspektionsverksamhet är så viktig som när det gäller omsorgsvården, dvs. vården av de utvecklingsstörda. De berörda har svårt att framträda och hävda sina krav inför offentligheten. En stark ökning av resurserna för omsorgsvården har skett på senare år. Det beror med all sannolikhet på omsorgslagen och på de rapporter som socialstyrelsen har utformat på grundval av denna lag. Där har man dragit fram problemen i ljuset. Medicinalrådet Grunevald och hans medarbetare har helt riktigt uppfattat sig som de utvecklingsstördas företrädare i konkurrensen om huvudmännens resurser, och det som jag här säger är alltså inte avsett som någon kritik mot inspektionsverksamheten. Det är naturligt att denna inspektionsverksamhet har väckt irritation — det är inte mycket att förvåna sig över. Det har varit obehagligt för landstingen att eftersläpningen dragits fram, och det har också lett till kostnader på detta område som man kanske inte hade väntat sig; man har varit van att det har varit billigt att ta hand om de utvecklingsstörda. Därför har det riktats unika protester från landstingens och Landstings förbundets sida mot denna inspektionsverksamhet. Man har sagt att den Nr 134 rört detaljer, att det borde läggas om osv. Torsdagen den Vad är det då för detaljer som har tagits upp i dessa rapporter? Några 15 november 1973 exempel ur en rapport från ett stort vårdhem för ett par år sedan. Man påpekade att barnen där behandlas på ett förnedrande sätt, enligt löpande-band-principen: en person väcker dem, en annan tvättar dem, en tredje torkar dem, en fjärde tar på dem kläderna; de fraktas runt som kollin på avdelningen. Personalstyrkan är för liten, vilket innebär att de som vistades på vårdhem met måste gå till sängs ovanligt tidigt. Efter halv sju fick en enda person ta ansvar för 27 barn. 32 procent av de vuxna på det här vårdhemmet deltog inte i någon arbetsaktivitet. 52 av dem som sysselsatte sig med arbetsterapi kunde inte arbeta mer än högst 15 timmar i veckan. Det påpekades också att de flesta som arbetade i den skyddade verkstad som fanns borde kunna bo på inackorderingshem i stället för på anstalten. Det är alltså inte några småsaker som tas upp trots att det talas om detaljer. Det som har oroat många är att man har fått intrycket att socialstyrelsen har fallit undan för påtryckningarna från Landstingsförbundet. Det har sagts: Vi skall inte längre ta upp de här detaljerna. Rutinerna har lagts om. Men det har inte skett successivt, som socialministern säger, utan just i anslutning till protesterna. Från Landstingsförbundet har det sagts: Nu skall vi få vara med och bestämma vad som skall offentliggöras. Därför skulle jag vilja fråga socialministern: Vill herr Aspling medverka till att socialstyrelsens rapporter offentliggörs innan sammanträffande sker med omsorgsstyrelserna — i stället för efteråt, som man nu tänkt sig — för att undanröja alla misstankar om påtryckningar för att obehagliga fakta inte skall få komma fram?
Herr talman! Som herr Romanus riktigt underströk har en snabb utveckling av omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda ägt rum sedan den nya lagen kom till 1968. Låt mig gärna tillägga att landstingen som huvudmän har gjort stora insatser och tagit på sig kraftigt ökade kostnader för att skapa en tidsenlig och differentierad omsorgsverksamhet. Jag kan illustrera utvecklingen med ett par siffror från ett område där staten bidrar till kostnaderna, nämligen särskoleverksamheten. Budgetåret 1968/69 var statens bidrag till lärarlöner i särskolorna 28 miljoner kronor. Innevarande budgetår kan motsvarande kostnader beräknas till ca 130 miljoner kronor. Omsorgsverksamhetens huvudmän och personal har här visat ett starkt engagemang för att förbättra och omvandla omvårdnaden. Det är viktigt. Det framstår som väl motiverat att tillsynsverksamheten därmed får ett mer, låt mig säga stödjande, rådgivande och planerande innehåll än en detaljpräglad inspektionsverksamhet. Jag kan försäkra herr Romanus att detta inte innebär något avkall på offentlighetsprincipen.

Herr talman! Vi är ense om att resurserna har ökat, även om jag tycker att det var litet märkligt att socialministern som exempel just valde särskolorna, som inte är berörda av socialstyrelsens inspektionsverksamhet. Det kan också vara förklarligt att en verksamhet ökat snabbt när den har ett mycket dåligt utgångsläge. Men det som har oroat många människor som är engagerade inom detta område är att rapporteringen läggs om och att det heter: Nu skall vi inte ta fram så mycket detaljer — efter det att Landstingsförbundet har gjort påtryckningar för att just åstadkomma att obehagliga detaljer inte längre publiceras. Därefter får man höra att Landstingsförbundets omsorgsdelegations ordförande tolkar denna förändring så att landstingen nu skall få vara med och bestämma vad som skall publiceras, genom överläggningar med socialstyrelsen. — Så har Landstingsförbundets företrädare faktiskt sagt. Därför skulle det vara välgörande om socialministern ville säga ifrån att de rapporter utifrån fältet som socialstyrelsens inspektörer upprättar inte skall vara minnesanteckningar, som man nu har tänkt sig — och därmed icke offentliga — utan att de skall vara offentliga redan innan sammanträdena med omsorgsstyrelserna äger rum. Det skulle skapa klarhet, och det skulle skingra alla misstankar om att någonting skall smusslas under mattan. Det låter så abstrakt att bara tala om ”detaljer”. Låt mig — för att visa att detaljer är viktiga — ta ett exempel på något som verkligen är en detalj. Det har t.ex. anmärkts att sittringarna på toaletterna, när de gått sönder, inte har blivit ersatta med nya. Detta är naturligtvis en detalj, men det kan också säga något om hur man ser på de utvecklingsstörda, Vilka andra människor i vårt land skulle behöva finna sig i att gå på toaletten och sitta direkt på porslinsgodset på toalettstolen? Så får det inte vara. Man måste ha till utgångspunkt att utvecklingsstörda människor har minst samma behov av komfort, trivsel och god miljö som andra människor. Även detaljerna är viktiga, därför att det är detaljerna som skapar miljön. Därför ber jag än en gång socialministern att medverka till att de s.k. minnesanteckningarna blir offentliga.

Tillsynsmyndigheternas ställningstagande sker dock på deras eget ansvar. Låt mig sedan bara tillägga att det inte förhåller sig så, att socialstyrelsens praxis i tillsynsfrågor har ändrats genomgripande under 1973. Socialstyrelsen och skolöverstyrelsen har t.ex. under de senaste åren genomsnittligt sammanträffat med tre omsorgsstyrelser per termin för att diskutera övergripande handlingsprogram för omsorgsverksamhe ten. Varje inspektionsrapport — låt mig understryka det, herr talman — som upprättas inom socialstyrelsen är offentlig handling, och socialstyrelsen medverkar regelmässigt till att den kommer till allmänhetens kännedom.
Herr talman! Det är väl ändå så, att efter framställningen från Landstingsförbundet och fyra landsting har man på socialstyrelsen — i varje fall utåt — markerat att man har lagt om sina rutiner, bl.a. när det gäller just offentliggörandet. Jag beklagar att socialministern inte vill medverka till ett offentliggörande innan dessa överläggningar hålls, just mot bakgrund av hur de överläggningarna har tolkats av Landstingsförbundets talesman på området. Jag vill emellertid ändå ta fasta på vad socialministern har sagt om att allt som är relevant skall offentliggöras och att tillsynsmyndigheten skall ta ställning på eget ansvar. Det måste väl tolkas så, hoppas jag, att Landstingsförbundets representant i detta fall har varit ute och talat i ogjort väder, och det är ju en central fråga.
Herr talman! Offentlighetsprincipen är här självklar, herr Romanus. Låt mig sedan bara tillägga att vad beträffar FUB, som verkligen är mycket engagerad här, har jag återkommande kontakter med organisationen. Jag har också haft det beträffande den sak vi nu diskuterar. Jag vet alltså att organisationens ledning i det stora hela ser på tillsynsfrågan på samma sätt som jag har gett uttryck för i mitt svar till herr Romanus i dag.
Herr talman! Om man hade frågat FUB vilket som vore att föredra: att offentliggöra det som nu kallas för minnesanteckningar redan före sammanträffandet med omsorgsstyrelserna, eller att vänta med offentliggörandet till efter sammanträdet, mot bakgrund av landstingsrådet Hedlunds uttalande, hyser jag inget tvivel om vilket alternativ de berörda parterna — de utvecklingsstörda och deras anhöriga — skulle föredra. Men om man inte kan få vad man helst vill, är man säkert angelägen om att några försök från landstingets sida att hindra ett offentliggörande icke får förekom ma, eftersom sådana försök helt skulle strida mot både offentlighetsprincipen och den anda i vilken omsorgsverksamheten skall skötas. Det är bra att vi är överens om detta.

Herr talman! Herr Hamrin har frågat mig om jag är beredd att medverka till att vid val av bäddutrustning till SJ:s sovvagnar större hänsyn tages till allergisjuka passagerares önskemål. SJ försöker i olika avseenden ta hänsyn till allergikers problem. Man byter sålunda successivt bl.a. ullfiltar mot acrylfiltar och bomullslakan mot lakan av bomull och acryl. Vidare har man infört skumgummimadrasser eller madrasser med bomullsvaddstoppning. Att SJ vid de avvägningar mellan olika resenärers intressen som måste göras tar betydande hänsyn till personer med allergiproblem framgår vidare av att företaget numera helt förbjudit rökning i sovkupéer samt att SJ avbröt provet med att sovvagnsresenärer som disponerade hela kupén skulle få medföra hund. Bl. a. med hänvisning till den uppmärksamhet som SJ ägnar denna fråga kan jag inte se något behov av åtgärder från min sida av det slag herr Hamrin åsyftar.

Herr talman! Det kan synas vara en relativt liten fråga som kommunikationsministern nu har fått, i varje fall ekonomiskt sett — större frågor som rör SJ brottas kommunikationsministern med — men den har betydelse för väldigt många som på grund av sin hälsa har svårt att åka sovvagn. Det kan för all del betyda en del för SJ också att man skulle kunna få fler passagerare. Svaret är positivt, och jag tackar för det. Några påpekanden vill jag dock göra. Egentligen skulle kommunikationsministern och jag inte behöva tala om den här saken i riksdagen — en sådan fråga borde kunna lösas på annat sätt. Riksförbundet mot allergi påtalade emellertid dessa förhållanden redan för ett år sedan i skrivelse till SJ, och jag tycker att det borde gå litet snabbare att vidta erforderliga åtgärder. Nu svarar kommunikationsministern att successivt kommer det och det att hända. Filtarna borde ju kunna bytas relativt snabbt. Man kan säga att det är en ekonomisk fråga, men det finns nog många som skulle vara tacksamma om de genom Röda korset kunde få de filtar som SJ byter ut. Då skulle vi i sovvagnarna kunna rätt snabbt få sådana filtar som borde ha funnits där redan nu. Det är också bra att försöket med kattor och hundar i sovvagnskupéerna avbryts från nyår, om jag är rätt underrättad. Det skapar bättre ordning i det fallet. Om man tar kontakt med dem som lider av allergier — jag tillhör inte dem, så jag har ingen personlig erfarenhet, och jag reser ofta sovvagn utan obehag — får man reda på att det också finns andra önskemål. Jag har hört att de t.ex. inte tycker om de heltäckande mattorna. Det borde gå att ta bort dem i sovkupéerna. Och så ett litet önskemål även från mig: Jag undrar om inte städningen har sackat efter litet i takt med ökade lönekostnader. Man borde nog se upp med det, inte minst för allergikernas skull. Svaret är emellertid positivt, och jag hoppas att ändringarna genomförs så snabbt som möjligt.

Herr talman! Herr Sune Olsson i Stockholm har frågat mig om jag anser att ett statligt verk bör tillgripa statstjänstemannalagens paragraf 3 mot strejkande arbetare. Så gott som alla arbetstagare hos staten är numera anställda som tjänstemän. De som tidigare var anställda som arbetare har således fått tjänstemannaanställning. Det innebär att statstjänstemannalagen är tillämplig på dem liksom på andra tjänstemän hos staten. I lagen finns bestämmelser bl.a. i fråga om arbetskonflikter. Myndigheterna är givetvis skyldiga att iaktta bestämmelserna i statstjänstemannalagen lika väl som i andra lagar. De skall därvid självständigt och på eget ansvar tillämpa lagen i det enskilda fallet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Löfberg för svaret på min fråga. Det är alldeles uppenbart att det är nödvändigt med statlig företagsamhet, inte minst i Norrbotten. Därför ter det sig illavarslande när ledningarna för olika statliga företag sköter sina uppgifter så dåligt som i t.ex. fallet Ritsem. Företrädare för verksledningen uppträder fullt i klass med de hårdaste och mest misskända arbetsköparna i det privata näringslivet. Bakgrunden till min fråga är Vattenfalls beslut att minska traktamentet för arbetarna vid kraftverksbygget i Ritsem från 36 till 24 kronor per dag. Det anser man sig ha rätt till i enlighet med ett avtal som upprättats med Byggnadsarbetareförbundet, där de 12 s.k. extrakronorna skall utgå intill dess goda bostäder, matsal och serviceanläggningar finns på platsen. Nu anser tydligen verksledningen att dessa krav uppfyllts, trots att det inte finns vare sig matsal eller rimlig tillgång till allmän service såsom post eller bank. Det berättas att det tar upp till fyra dagar att få ett bankärende uträttat, och avståndet till närmaste tätort, Porjus, är 140 km. Men där finns ingen läkare. Om man skall anlita en sådan tvingas man åka buss till Gällivare, och det kostar 76 kronor tur och retur. Beträffande bostäderna förhåller det sig så att 15 arbetare tvingas dela på tre tvättställ och två toaletter. Det betecknas som god standard av företrädare för vattenfallsstyrelsen. Arbetarna i Ritsem kräver inte, såsom det påståtts i vissa tidningar, något Folkets hus eller liknande. De vill bara ha ett rimligt dagtraktamente, och det kan 24 kronor inte anses vara. Det borde kammarens ledamöter kunna understryka, eftersom utgående traktamente för riksdagsledamöter som bor mer än 7 mil från denna förnämliga ort är nästan dubbelt så högt. Det genomsnittliga hemreseavståndet för Ritsemarbetarna är 260 km, och det blir alltså det dubbla tur och retur. Man kan då räkna ut vad kostnaden för hemresa varje veckoslut blir, och att en sådan är nödvändig förstår man eftersom det inte finns någon form av nöjen eller möjlighet till fritidsaktiviteter i Ritsem. 17 Företrädare för Vattenfall har nu hotat att använda statstjänstemannalagens motsvarighet till § 32, om inte de strejkande återupptar arbetet. Det innebär avsked, suspension på viss tid eller löneavdrag. Man har sagt sig vara villig att förhandla om arbetet återupptas. Det har arbetarna givetvis sagt nej till, eftersom sunt förnuft och minsta krav på rimlighet säger att det tidigare gällande förhållandet först måste återupprättas, dvs. att tilläggstraktamentet utgår som vanligt. Sedan kan man förhandla. I byggnadsavtalet stadgas att traktamentet är 40 kronor per dag, och det är en gåta för mig att någon förhandlare kunnat göra upp en lägre summa. Personligen tycker jag att ansvariga i vattenfallsstyrelsen borde bestraffas på lämpligt sätt i stället för arbetarna. Jag hoppas att uttrycket ”självständighet” i tillämpningen av lagen i statsrådets svar innebär att vattenfallsstyrelsen tar sitt förnuft till fånga.
Herr talman! I det känsliga läge som nu råder i Ritsem — förhandlingar pågår — skall jag inte alls i detalj kommentera förhandlingsläget eller hur den ena eller andra parten uppträtt i sammanhanget. Men jag vill i anslutning till herr Olssons i Stockholm inlägg ändå göra ett påpekande. Jag vill erinra om att disciplinansvar kan tillgripas mot strejkande tjänstemän endast under förutsättning att det är en s.k. vild strejk som pågår. När en grupp arbetstagare på eget bevåg går ut i en konflikt utan att deras fackförening har fattat beslut om strejken, kan statstjänstemannalagens bestämmelser om disciplinära påföljder tillämpas. Om den fackliga organisationen beslutat om strejk, kan de strejkande inte drabbas av disciplinär påföljd. Jag antydde detta redan i mitt inledningsanförande, men jag har gärna velat understryka det igen. Så länge givna lagar gäller åvilar det givetvis myndigheterna att följa dessa lagar och att självständigt och under eget ansvar tolka dem.
Herr talman! Det fattas bara att man skulle kunna tillgripa disciplinstraff, om det vore en s.k. laglig konflikt och förbundet hade beslutat om strejken. Det förstod jag faktiskt själv. Jag tycker att hotet om att använda statstjänstemannalagen mot de strejkande är groteskt. Det leder till att motståndare till statlig företagsamhet får vatten på sin kvarn. Arbetarna hos Vattenfall har inte de förmåner som tillkommer statstjänstemän i form av anställningstrygghet, reseoch traktamentsersättningar m.m. De har visserligen fast anställning, men tjänster kan dras in, vilket är precis vad som kommer att ske om Vattenfalls verksamhet minskar. Man frågade sig också vad som skall hända med dem som nu avskedas. Det har ju sagts att de som varit aktiva under strejken skall avskedas. Skall de gå till AMS och få arbete på det sättet? Var skall man få tag på yrkesarbetare i fortsättningen? Självklart kan jag inte få något uttömmande svar på hur konflikten skall handläggas, men jag tyckte det var angeläget att få ställa frågan, för som jag sade i mitt första inlägg är det illavarslande att ledningen för ett statligt verk uppträder på detta utmanande sätt mot arbetarna.
Herr talman! Jag vill i anslutning till herr Olssons i Stockholm senaste inlägg gärna erinra om att när vi för några år sedan gjorde 50 000 arbetare till tjänstemän innebar det bl.a. att de fick likställighet i fråga om trygghet och sociala förmåner med statens övriga tjänstemän. Sedan vill jag gärna tillägga att jag kanske skulle förstå herr Olsson bättre, om han tog upp en diskussion om behovet av att det i en statstjänstemannalag finns disciplinära bestämmelser. Jag skulle mycket väl förstå en sådan diskussion, men så har inte herr Olsson agerat. I anslutning till en eventuell sådan diskussion vill jag emellertid upplysa honom om att ämbetsansvarskommittén har utrett frågan om vi i fortsättningen skall ha kvar disciplinstraff för statstjänstemän, alltså ett påföljdssystem av den nuvarande typen, som har sin speciella bakgrund. Ämbetsansvarskommittén har kommit fram med ett förslag som innebär en långtgående reformering av detta system. Förslaget kommer upp under nästa års riksdag i form av en proposition. Då har vi möjlighet att ta ställning till förslaget.
Herr talman! Man har ganska kort tid på sig att tala när det gäller enkla frågor. I detta fall inriktade jag mig just på det aktuella fallet i Ritsem. Det besked statsrådet utan att vara tillfrågad ger om att man kommer att mjuka upp bestämmelserna om disciplinstraff är glädjande. Jag kan garantera att vi såsom parti kommr igen i dessa frågor genom motioner osv. Vi anser inte att frågan saknar vikt, men i detta fall handlar det i första hand om Ritsem.

Herr talman! Herr John Lundberg har frågat om jag uppmärksammat butikernas utvidgade öppethållande på sönoch helgdagar samt julafton och dess konsekvenser för affärsanställda och deras familjer, och om det i så fall kan förväntas att regeringen kommer att ingripa för en rättelse och att ett förslag till en ny och effektiv butiksstängningslag kommer att föreläggas riksdagen för beslut. Fru Karin Nordlander har frågat om jag anser nuvarande möjligheter till öppethållande i varuhus och butiker i samband med sönoch helgdagar bör påkalla något initiativ från min sida i syfte att tillmötesgå de anställdas intressen av sammanhängande ledighetsdagar. När affärstidslagen på försök upphörde att gälla vid årsskiftet 1971-1972 tillsattes en affärstidsnämnd med uppgift att undersöka effekterna i olika avseenden av fria affärstider. Nämnden har vid flera tillfällen avgivit rapporter om de särskilda undersökningar som gjorts. I den senaste rapporten den 18 oktober 1973 konstateras att det från lagens upphörande fram t.o.m. augusti i år för handeln som helhet skett små förändringar i det kontinuerliga öppethållandet på söndagar. Innan någon samlad bedömning kan göras får nämndens fortsatta rapporter och undersökningar avvaktas. Till dess är jag inte beredd att dra några slutsatser om verkningarna av fria affärstider. Vad beträffar öppethållande på instundande julafton och de anställdas intressen av sammanhängande ledighet har jag personligen förståelse för deras intresse av en sådan ledighet. Men detta är en förhandlingsfråga mellan handelns organisationer, något som de handelsanställda torde vara väl medvetna om.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Svaret står i direkt motsats till vad socialministern i går förkunnade här i riksdagen.

Det är olyckligt att denna för de affärsanställda så viktiga fråga skall ligga under handelsdepartementet. Den borde ju ligga under socialdepartementet, som har kontakter med människor och har en social inriktning. Det är att gå tillbaka till tiden före Gustav Möllers när man börjar försämra på det här sättet.

De affärsanställdas organisation har fört förhandlingar med sin motpart, och man är medveten om att det inte går att fortsätta den vägen utan att det fordras en lagstiftning. Då borde statsrådet ta större hänsyn till de anställda än till kommittéer som verkar i sammanhanget.

Herr talman! Också jag tackar handelsministern för svaret, även om det inte var särskilt innehållsrikt. Det är inte första gången som handelsministern deltar i en debatt om de negativa konsekvenser som affärstidslagens slopande har fått. Tydligen blir det inte heller den sista, eftersom anledningen till motioner, interpellationer och enkla frågor kvarstår så länge som handelsministern inte är mera lyhörd för de argument mot i första hand helgoch söndagsöppet som framförts från olika håll, inte minst från de handelsanställda. Dagens debatt gäller öppethållande på julafton, något som omöjliggör en sammanhängande ledighet på fyra dagar för de handelsanställda. Inom alla övriga arbetsområden är man angelägen om att i görligaste mån skapa en sammanhängande ledighet i julhelgen på fem dagar, men Handelns arbetsgivareorganisation har efter förhandlingar avslagit Handelsanställdas förbunds krav på julaftonsstängning. De anställda hänvisas till förhandlingar på det lokala planet direkt med företagen, men det blir enligt de anställda i många fall en skenfäktning, eftersom ledningen för de stora varuhuskedjorna sedan länge bestämt om öppethållande på julafton. Då har enligt de anställdas mening den lokala enheten, även om viljan finns, inte stora möjligheter att tillgodose de anställdas krav. Här kommer också konkurrensen, som är en av de avgörande frågorna för ökat öppethållande över huvud taget, in i bilden. Inget företag inom handeln på en ort törs göra en överenskommelse om stängning, om risk finns att andra butiker har öppet. Här har de handelsanställda ingenting att sätta emot. De handelsanställdas organisationer har försvagats medlemsmässigt efter affärstidslagens slopande genom de många deltidsoch korttidsarbetande. Inom handeln är organisationsprocenten så låg som 30 procent i vissa fall. Arbetet förskjuts mot eftermiddagar och kvällar. När en heltidsanställd slutar, anställs någon på deltid i stället. Kostnadsökningen för öppethållande på obekväm arbetstid kompenseras genom att skära ner deltidspersonalens veckoarbetstimmar, och i övrigt läggs det på priserna. OB-tilläggen, som skulle bli så dyra att företagen avstod från kvällsoch söndagsöppet, klaras genom att skolungdomar engageras i ökad omfattning. Trots OB-tillägg på 100 procent får företagen därmed en billig arbetskraft på söndagarna.
Herr talman! Herr Lundberg anser att vi borde ta mera hänsyn till de affärsanställda än till vad någon kommitté sitter och tycker. Det är att förvränga verkligheten. Det är ingen vanlig kommitté som har ett utredningsuppdrag. Det är en nämnd, som har riksdagens och regeringens uppdrag att övervaka de fria affärstiderna, undersöka deras konsekvenser för de anställda, för konsumenterna och för handeln i stort samt att till regeringen föreslå åtgärder, om nämnden finner detta påkallat. Det är det direkta uppdrag som nämnden har fått av riksdagen och av regeringen. I denna nämnd har de handelsanställda hälften av platserna. I övrigt är nämnden förankrad i riksdagen. De bedömningar nämnden hittills har gjort enligt detta uppdrag har lett den till att enhälligt konstatera att ännu så länge finns inte underlag att säga om de konsekvenser de fria affärstiderna haft är av den art att en ny lag är befogad. Jag kan inte finna att regering och riksdag kan ge ett uppdrag till en nämnd som är så klart och bestämt uttryckt och sedan under uppdragets gång säga att vi nu skall införa en ny lag. Jag vill påminna herr Lundberg om att riksdagen så sent som i våras med stor majoritet beslöt att stå fast vid sitt tidigare beslut att låta nämnden arbeta med den representation av anställda som där finns och sedan komma med förslag. Till fru Nordlander vill jag säga att om de negativa konsekvenserna av affärstidslagen skulle vara att affärerna vill hålla öppet på julafton, missförstår man helt den gamla lag som fanns och den nya lag som fru Nordlander pläderat för i denna kammare. Den skulle nämligen inte på något sätt förhindra affärerna från att hålla öppet på en vanlig vardag som julafton är och var i lagens mening. Den gällde ju förbud mot söndagsöppet, och söndag är det ännu inte på julafton.
Herr talman! Till handelsministern vill jag säga att visst kan det vara tacknämligt att åberopa en nämnd, som representerar olika åsikter från kammarledamöter och andra, men här gäller det personalen. I och med att vi fick en sociallagstiftning å la Gustav Möller införde vi ett hänsynstagande till de anställda, deras arbetsförhållanden m.m. Vi skulle beakta deras situation. Huruvida några av nämndens ledamöter på grund av familjeband får någon känning av ett öppethållande på julafton vet jag inte. Men jag vet att det för såväl de anställda som deras familjer medför obehag. De har kommit att befinna sig i en situation, som vi i vårt land försökt att socialpolitiskt komma bort ifrån.

Herr talman! Det sista handelministern sade, om att julafton är på en vardag, är väl ändå ganska långsökt. Det är riktigt att i samband med affärstidslagens slopande tillsattes en affärstidsnämnd för att följa utvecklingen. Men den tycks inte vara enhällig. En av de handelsanställdas ledamöter i nämnden, Margareta Anto i Hallstahammar, har vid flera tillfällen tagit till orda, nu senast i radion förra veckan. Hon hävdar att utvecklingen av fritt öppethållande nu gått så långt att en förändring måste till. Köpkraften hos konsumenterna ökar inte med ökat öppethållande, snarare tvärtom genom att varorna fördyras. Det får också samma konsekvenser som i samhället för övrigt — de svagare blir utslagna. Genom utslagningen av butiker minskar sysselsättningen. Den stora arbetslösheten bland kvinnorna, med konkurensen om arbetstillfällen, skapar omöjliga arbetsförhållanden även för den heltidsanställda personalen inom handeln. Man vågar helt enkelt inte neka söndagstjänstgöring för att inte ersättas av någon annan, då på deltid. Andelen fast anställda inom handeln minskar. Enligt avtal skall man arbeta 18 timmar i veckan för fast anställning. Under den gränsen är anställningstryggheten obefintlig. Man kan avskedas med en veckas varsel utan att något sakligt skäl behöver uppges. En ombudsman för Handels i Stockholm säger i Dagens Nyheter den 9 november: Vi har medlemmar på 2 500 arbetsställen i Stockholm. Bland dem finns det 400 arbetsställen som vi saknar avtal med, i många fall därför att medlemmarna är rädda att dra på sig arbetsgivarnas missnöje. Vid 2 000 arbetsställen har vi varken medlemmar eller avtal. Flertalet som arbetar där saknar sociala förmåner och anställningstrygghet. Vi politiker hävdar ofta att den otrygghet i anställningen som följer med politiska uppdrag måste kompenseras med höga löner och sociala förmåner som exempelvis visstidspension. Borde vi då inte ha samma synsätt när det gäller andra grupper med anställningsformer som är minst lika otrygga som politikernas?
Herr talman! Herr Lundberg anser att en god socialpolitik kräver en reglering av arbetstiden i det här landet, så att ingen behöver arbeta på söndagen. Då måste han utsträcka sitt aktionsområde högst väsentligt. Det finns hundratusentals människor som har söndagsarbete: de som går skiftgång i industrin, de som arbetar inom transportoch andra servicenäringar och så vidare. Jag vill bara göra det påpekandet beträffande departementstillhörigheten av olika frågor. Till fru Nordlander vill jag säga att det är möjligt att det är långsökt med mina konstateranden om julaftons karaktär av vardag. Men faktum kvarstår att varken den gamla lagen eller den nya, som fru Nordlander pläderar för, skulle ha förhindrat affärsmännen att ha öppet på julafton. Det har lagen aldrig gjort tidigare, och det kommer den inte heller att göra i framtiden. Därför är och förblir detta en förhandlingsfråga. Fru Antos olika uttalanden har jag också observerat. Jag vill bara konstatera att hon bör göra dessa uttalanden i nämnden och där försöka driva den linje hon offentligen påstår sig ha.
Herr talman! Jag trodde inte att ett socialdemokratiskt statsråd skulle använda den argumenteringen i en socialpolitisk fråga, att därför att andra har obehag skall man även föra nya grupper till den kategorin. Det är orimligt. En ombudsman i Gävle för de handelsanställda säger: När man på arbetsgivarsidan inte klarar hanteringen av den här frågan måste vi föra upp den på det politiska och fackliga planet. Vi vet att det finns stöd både hos LO och SAP för en samlad aktion. Varför kan inte handelsministern förstå denna osäkra tillvaro även för de fast anställda när det gäller att få fullgod arbetstid på vardagarna? Man går in för att ta barn och andra till hjälp för att ersätta de ordinarie arbetarna. Det borde ändå stämma till litet eftertanke.

Herr talman! I en utförlig motion i år, nr 850, har folkpartiet tagit upp frågan om jämlikhet mellan män och kvinnor. Med en liberal grundsyn är det naturligt att man bestämt vänder sig emot den socialdemokratiska förmyndarideologin där valfriheten ofta framställs som en liberal villfarelse som inte får utgöra något rättesnöre för statens handlande. Som ett alternativ till det socialdemokratiska kvinnoprogrammet ställer vi som liberaler upp målet om jämlikhet mellan män och kvinnor och ökad valfrihet för individer och familjer. Mot denna bakgrund har vi lagt fram ett reformprogram, som bl.a. omfattar utbildning, utbildningsbidrag, det studiesociala stödet, möjligheterna till deltidsarbete, flexibel arbetstid, ökat utbud av beredskapsarbeten, allmän egenpension, bostadstillägg, vårdnadsbidrag, föräldrapenning, sjukpenning och föräldrautbildning. Det är alltså som jag sade ett reformprogram. I det nu föreliggande betänkandet från inrikesutskottet med anledning av bl.a. vår motion tar utskottet upp de frågor som rör arbetslivets område. Utskottet är enigt om att den bristande jämlikheten mellan män och kvinnor är ett komplicerat problem som ofta bottnar i fördomar som det tar tid att komma till rätta med.

Herr talman! I denna bild passar den av statsministern tillsatta jämställdhetsdelegationen naturligtvis bra in. Man kan inte frigöra sig från tanken att socialdemokraterna genom tillsättandet av den delegationen har velat skaffa sig ett alibi, och inte heller från tanken att moderaterna tydligen förväntar sig att delegationen inte skall kunna uträtta särskilt mycket. Att jämställdhetsdelegationens sammansättning och arbetssätt inte svarar mot våra krav på hur sådana här frågor skall hanteras är väl ganska förståeligt. Jag vill erinra om att statsministern sammankallade en mycket bred representation för olika organisationer för att diskutera och orientera om de här frågorna. Det var bra i och för sig, men ur den här konferensen, som ju var ambitiöst upplagd, uppstod sedan en av fem socialdemokrater bestående delegation vars uppgift tydligen är att för regeringen och statsministern lägga fram synpunkter och förslag. Jag vill rikta kammarens uppmärksamhet på att denna lilla enpartigrupp har att besluta om vilka frågor som skall tas upp och föras vidare. Den s.k. stora delegationen, som är väl förankrad i en mängd organisationer, har ingen medbestämmanderätt och inget reellt inflytande i delegationen. Den får naturligtvis ge sina råd och sina synpunkter till den lilla delegationen ett par gånger om året vid mer eller mindre normalt konferensliknande sammankomster, men sedan är det de fem socialdemokraterna i den lilla delegationen som avgör om något i det förslag som kommer upp passar in i det socialistiska mönstret för kvinnofrågorna. Detta, herr talman, är naturligtvis inte tillfredsställande. Det är därför som vi i folkpartiet och centern i reservationen 1 tar upp jämställdhetsfrågorna och kräver att delegationen skall breddas till en parlamentariskt sammansatt utredning. Det är den utredningen som bör utarbeta ett program för jämställdhet eller jämlikhet mellan män och kvinnor. Vi har naturligtvis i och för sig ingenting emot att de fem utsedda socialdemokraterna ingår i utredningen, men vi räknar också med att ett antal representanter för dem som sitter i den stora delegationen skall ingå i en sådan utredning. Det viktiga är att den får en så djup förankring som är nödvändig för att de reformer som föreslås verkligen skall ha genomslagskraft i samhällslivet. Det fordras åtgärder över ett brett register. Här måste lagstiftningsåtgärder, fackliga åtgärder och åtgärder i opinionsbildande syfte sättas in. Jag skall inte nu, herr talman, gå närmare in på dessa frågor, eftersom herr Romanus senare kommer att utveckla vår syn på spörsmålet om en lag mot könsdiskriminering, något som vi också för fram. Låt mig till sist bara få understryka att kravet på rättvisa åt kvinnorna eller kravet på jämlikhet mellan könen, som vi också kallar det, inte får negligeras. Det är långt kvar innan vi i politiken, inom organisationerna och ute på arbetsplatserna åstadkommit rättvisa mellan könen. Likalönsprincipen har vi exempelvis formellt accepterat i vårt samhälle, men vi vet alla att kvinnorna fortfarande i stor utsträckning får låglönejobben. Statistiken talar här ett förödande klarspråk om orättvisorna. Herr talman! I våra reservationer sammanfattas våra krav på åtgärder, som vi anser vara mycket berättigade. Jag ber att få yrka bifall till dessa reservationer.

Herr talman! Utskottets skrivning och inte minst dess svar på vpk-motionen om kvinnornas situation innehåller flera mycket egendomliga resonemang. BI. a. hävdar man att diskrimineringen mot kvinnorna ytterst skulle bero på, som man säger, enskilda människors attityder. Detta resonemang är farligt och felaktigt främst ur två synvinklar. För det första isolerar det medvetet frågan om diskrimineringens ideologiska sida från den sociala och den ekonomiska. Därmed får man ett bekvämt motiv för att inte ytterligare utveckla frågan och diskutera vad som kan göras på det samhälleliga planet. Man legitimerar genom passiviteten utåt också det faktum att fördomarna i så hög grad finns representerade hos privata och offentliga beslutsfattare. Naturligtvis skapar allmänna ideologiska uttalanden från ett parlaments sida inte några omedelbara ändringar i den faktiska situationen. Men man får heller inte bortse från att sådana principdeklarationer i givna lägen kan ha betydelse just för att bekämpa fördomar och attityder. I våras diskuterade riksdagen bl.a. de homosexuellas problem. Det gjordes då ett viktigt uttalande med den innebörden att homosexuell samlevnad är från samhällelig synpunkt fullt acceptabel. Detta uttalande från riksdagen åstadkom givetvis inga som helst omedelbara förändringar i de diskriminerades situation. Men att riksdagen uttalade sig i denna kloka och framsynta anda kommer ändå att få konkret betydelse. Det är aldrig likgiltigt när ett statsorgan manifesterar en bestämd och klar ideologisk uppfattning i en fråga. Det stärker psykologiskt de diskriminerades kamp för likställdhet, och det får de fördomsfulla att känna att deras attityder inte är accepterade av samhället. Det hade därför varit av värde om riksdagen i detta eller annat sammanhang gjort sådana principiella manifestationer även när det gäller diskrimineringen av kvinnorna. För det andra medför utskottets resonemang att man löskopplar de diskriminerande attityderna från det rådande sociala och ekonomiska systemet. Detta medför att man aldrig får en klar bild av diskrimineringens verkliga grundval. Men det är uppenbart också ett sätt att komma ifrån en debatt om det kapitalistiska samhällets betydelse för det dubbla förtryck som kvinnorna är utsatta för. Kvinnofrigörelsens hela grundval ligger i den ekonomiska frigörelsen. Visserligen skapar rätten till arbete inte i och för sig jämlikhet, men utan rätten till arbete är möjligheten till frigörelse och jämlikhet ingen. När det gäller kvinnornas ekonomiska frigörelse är kapitalismen som system väldigt dubbeltydig. Den har behov av kvinnlig arbetskraft. Dess profiter blir i stor usträckning större genom att man i viss omfattning använder kvinnors arbetskraft. Kapitalismen stimulerar i jämförelse med det förkapitalistiska samhället kvinnornas ekonomiska självständighet. Men samtidigt gör kapitalismen detta endast under vissa betingelser, på sina egna villkor. Och dessa betingelser innebär att diskrimineringen på område efter område konserveras och byggs in. Kvinnorna kanaliseras till låglöneyrken. Deras arbetskraft tas i anspråk väsentligen i så att säga supplementär form. Det betyder två ting. Dels kommer kvinnorna över huvud ut i arbetslivet endast i den utsträckning som systemet finner det nödvändigt, dels föres de till stor del över i deltidsarbete, som normalt icke kan utgöra bas för deras ekonomiska självständighet. Mellan 1962 och 1972 — de senaste tio åren — har enligt arbetskraftsundersökningarna antalet sysselsatta kvinnor ökat rätt väsentligt, med ca 170 000 enligt augustisiffrorna och ca 275 000 enligt februarisiffrorna. Men hela denna nettoökning hamnar i den kategori kvinnor som arbetar mindre än 35 timmar per vecka. Det betyder alltså att kvinnorna i ökande utsträckning fått arbete, men att samtidigt segregation och skillnader på arbetsmarknaden har ökat. Låglöneproblemet har därmed i praktiken förstärkts för kvinnornas del. Sedan är det också så, att den bristande tillväxt i den totala sysselsättningen som har varit rådande de senaste sex sju åren slår mot kvinnornas frigörelse. Vpk har många gånger från metodisk utgångspunkt kritiserat AKU-materialets totalsiffror. De ger enligt vår mening en överdriven uppfattning om sysselsättningsökningens faktiska storlek. De stämmer nämligen dåligt med folkräkningarna, och de ger i sig själva ibland orimliga resultat. Det kan t.ex. inte gärna vara så, att lågkonjunkturen 1965—1972 skulle ge större sysselsättningsökning totalt än högkonjunkturen i början av 1960-talet. Här ligger uppenbart ett statistiskt fel. Systemets bristande tillväxt har varit påtaglig de senaste åren. Den har medfört en stark dämpning i tillskottet av förvärvsarbetande kvinnor. Den har också sociologiskt sett inneburit en förstärkning av motståndet mot kvinnornas ekonomiska frigörelse. Det är ju i och för sig inte så märkligt, om männen i en arbetslöshetsperiod får en negativare inställning till kvinnligt förvärvsarbete. Den oreflekterat fördomsfulle mannen får då gärna en benägenhet att skylla svårigheterna inom arbetsmarknaden på kvinnorna eller på invandrarna, trots att det är systemets lagbundna utveckling som har orsakat problemet. I de senaste årens utveckling finns i själva verket en rad rätt så oroande drag. Enligt folkräkningarna 1965 och 1970, som omfattar förvärvsarbetande med mer än halv arbetstid, har antalet kvinnliga förvärvsarbetande endast ökat från 1 154 000 till 1 207 000. Bland kvinnorna över 16 år har andelen förvärvsarbetande enligt folkräkningsdefinitionen 1965—1970 endast stigit med 1 promille, från 37,9 till 38,0 procent. Bland männen är fortfarande motsvarande andel, trots minskning de senaste åren, nästan dubbelt så hög, eller 70,6 procent. Särdeles oroväckande är också att trots kvinnornas lägre andel av de yrkesverksamma, är antalet kvinnor bland de unga arbetslösa i landet lika stort som antalet män, och har ökat betydligt sedan 1965. Det betyder att kvinnornas förbättrade utbildning, som naturligtvis i och för sig är någonting positivt, inte medfört den utjämning som man kanske borde ha väntat, och detta just till följd av den bristande tillväxten i den totala sysselsättningen. Om alltså den kapitalistiska industrialiseringen i viss mening alltid frigör kvinnorna, försvårar å andra sidan den kroniska kapitalistiska krisen deras läge i en rad hänseenden. Herr talman! Vårt parti anser inte att utländska modeller för socialism kan appliceras i Sverige. Vi är djupt medvetna om de allvarliga brister som finns i de nuvarande socialistiska länderna. Vi har ofta kritiserat dem, och det gäller inte minst deras sätt att behandla kvinnofrågan. Mycken traditionalism har tyvärr kommit att bakas in och även direkt uppmuntras i den socialistiska strukturen. Men vi kommer inte ifrån, om man vill vara sanningsenlig, de avsevärda fördelar som en socialistisk planekonomi kan ge kvinnofrigörelsen — just därför att den ekonomin möjliggör en medveten progressiv vilja och strävan. Det är dock, vad man än i övrigt vill säga, ett obestridligt faktum att av de förvärvsarbetande i Sovjetunionen var 1971 hela S1 procent kvinnor. I de olika delrepublikerna varierar procenttalet mellan 48 och 55 procent. I det högindustriella Sverige, som har en betydligt mindre jordbrukssektor än Sovjetunionen, är andelen under 40 procent. Vidare har de socialistiska länderna, trots en rad reaktionära drag i den officiella kvinnosynen, på ett helt annat sätt än det kapitalistiska Sverige prioriterat barntillsynen. Här prioriterar man färg-TV och autostrador eller vissa typer av överflödskonsumtion, som inte sällan just spelar på ett föråldrat och felaktigt könsrollstänkande. Ingen lär kunna förneka att det vore bättre med en annan prioritering även här, men den stöter på hinder i det ekonomiska systemet. En diskussion av kvinnodiskrimineringen blir därför alltid oundvikligen också en diskussion om ekonomiska system. Därav dess explosivitet. Därav också den undvikande attityd som man möter från dem som anar — och är rädda för — frågans explosiva karaktär. Det finns förutom den rent ekonomiska frigörelsen en rad ting som i dag skulle kunna göras för att med praktiska föreskrifter och lagstiftning aktivt bekämpa diskrimineringen. Det är frågor där socialister och progressivt tänkande borgerliga ibland kan ha samma mening. Låt mig nämna bara ett par detaljfrågor som exempel. Det finns i dag många arbetslösa ungdomar, också många arbetslösa manliga ungdomar. Samtidigt har man en otillfredsställande utbyggnadsgrad inom barnstugesektorn och en alltför låg personaltäthet. En utbyggnad av barnstugorna är ett sätt att bekämpa arbetslösheten. Att erbjuda manliga ungdomar plats i denna del av vårdsektorn vore dessutom ur könsrollssynpunkt ett sätt att bryta existerande barriärer och dämpa ensidig rekrytering och slagsida i barnens uppväxtmiljö. Detta skapar givetvis inga revolutionerande förändringar. Men det är något som kan göras nu i dagens samhälle. Det är en fråga om initiativ och medvetenhet från statliga och kommunala instansers sida. Anvisningar från riksdagen med denna innebörd vid t.ex. behandlingen av förskolepropositionen inom kort vore därför av värde. En annan viktig praktisk fråga. Vi vet att det som hämmar kvinnan värst i hennes personlighetsutveckling och hennes yrkesliv är att hon får bära merparten av det obetalda föräldraarbetet med barnen. En av de orsaker som gör att det är så, är den traditionella rättspraxis som vid separation mellan föräldrar nästan alltid tilldömer kvinnan vårdnaden av barnet, och vanligen alla barnen i en syskonskara. Denna rättspraxis är egentligen en eftergift åt just de män som är fast i den konservativa maskulina rollen. De får ju på det sättet alla möjligheter att slippa undan sitt ansvar. Så behöver det inte vara. Fredrika Bremer-förbundet framförde i remissvar på familjelagssakkunnigas utredning den tanken att även kvinnan borde kunna ansöka om att mannen tog sin del av vårdnadsbördan. Det borde också vara så att alla föräldrar ställdes inför ansvarets eventualitet när och om vårdnadsfrågan aktualiseras. Man får nämligen inte bukt med detta allvarliga problem, man får ingen jämnare fördelning av det obetalda föräldraarbetet med barnen, med mindre än att man är beredd att i praxis introducera en annan syn på fäder som vårdnadshavare än den som nu råder. Det är anmärkningsvärt att denna för kvinnorna så viktiga fråga inte diskuteras mera. Här borde riksdagen genom att ge vägledande anvisningar till domstolarna och de sociala myndigheterna kunna driva på utvecklingen. Så mycket viktigare är det att alla progressivt tänkande här förenar sig som det sedan ett par år förekommer en våg av nykonservatism i vissa könsrollsfrågor. Återigen träder nu fram personer som försöker återuppliva den romantiska modersmyten, våldsamt överdriva modersrollens betydelse och därjämte nedvärdera barnstugorna som vårdinstitutioner och förhärliga hemmamoderns roll. Skenbart framträder dessa intressen som de enskilda kvinnornas försvarare. Men objektivt sett är de motståndare till den frigörelse av kvinnorna som är i kvinnornas eget intresse och som utgör en integrerande del av hela jämlikhetsfrågan. Det är mot den bakgrund som jag här summmariskt beskrivit som vi är besvikna på utskottets passiva attityd. Vi hade velat se ett parlament som varit mer medvetet om nödvändigheten av att på de punkter där det är möjligt aktivt delta i kvinnornas ekonomiska och ideologiska frigörelse kamp — inte minst den ideologiska delen av kampen. Men befrielsekampen går ju inte desto mindre vidare. I lagstiftningsfrågor, i frågan om förskolan, som kommer upp inom kort, träder dessa olika perspektiv fram på nytt. Vi återkommer, herr talman, i dessa sammanhang. För dagen vill jag emellertid yrka bifall till reservationen 2 vid utskottets betänkande.